Herr talman! Jo, jag tycker nog att det finns anledning att vara ganska kritisk. Det är alldeles riktigt som jordbruksministern säger, att han har svarat på mina frågor. Jag sade också att han till dels har svarat på dem och till dels också svarat tillfredsställande, men faktiskt inte i de centrala bitarna, vilket jag upprepade flera gånger. Jag har nu ställt frågan tre gånger: Är jordbruksministern beredd att deklarera att det kommande registret skall innehålla uppgifter om användningsområden och funktion, så att det kan användas i det förebyggande miljövårdsarbetet? Jag är inte intresserad av att det skall finnas så många uppgifter som möjligt, utan jag är intresserad av att få uppgift om användningsområden och funktion — det är nämligen det som är det centrala för att registret skall bli användbart. I annat fall kommer det inte att kunna fungera som ett produktregister. Det är ju däri min kritik ligger. Eftersom jordbruksministern en gång i tiden satt med vid bordet — och på rätt sida — när vi behandlade frågan i jordbruksutskottet och sedan också här i kammaren, tror jag nämligen att jordbruksministern i själ och hjärta har samma grundinställning som jag. Men när det har kommit till verkligheten har tyvärr andra intressen blivit alltför starka. Jag har inte fått något svar på den frågan ännu, varför den alltså kvarstår. Det är inte heller meningen att skyddsombuden skall få uppgifter ur registret så långt det nu är möjligt, utan att de måste få sådana uppgifter som är relevanta för att de skall kunna bedriva sin verksamhet. Men om registret icke blir ett fullständigt register, får skyddsombuden inte de relevanta uppgifterna, och följaktligen blir det då ganska meningslöst för dem. Ett substansregister eller ett råvaruregister är alltså inte till fyllest på något sätt. Jag har också ställt frågan, om jordbruksministern är beredd att se till att registret snabbt byggs ut till ett produktregister och inte bara förblir ett råvaruregister. Det är nämligen vad det är nu, och det är det som jag har kallat för ett substansregister. Det är dock ett produktregister som vi vill ha. Jag har frågat hur snabbt vi kan få ett sådant, och jag har fått svaret att det får vi se när produktkontrollnämnden kommer tillbaka med en plan. Det är ju inte särskilt optimistiskt! Nåväl, på frågan huruvida den kemiska industrins intresse inte skall få lägga hinder i vägen för ett fullgott produktregister har jag fått svaret att samhällsintressena givetvis skall ta över men att man inte får blunda för att det kan finnas exempelvis byråkratiska hinder, som man får undanröja, och att man måste ta hänsyn till sekretesskyddet. Sekretesskyddet är det ständigt återkommande skälet från industrins sida. Jag rekommenderar jordbruksministern att litet mer minutiöst granska trovärdigheten i industrins krav på sekretesskydd, eftersom lagstiftningen ger fullgoda sekretessmöjligheter för de produkter man vill skydda. Det är faktiskt så — och det är kanske det centrala — att de kemiska industrierna känner väl till vad som finns i varandras produkter — det gör de genom ganska enkla kemiska laboratorieprov. Men det som de inte känner till är produktprocesserna, och dem tänker vi heller inte lägga oss i från samhällets sida. Det vi måste ha uppgifter om är: Vad finns det för ämnen? Och i vilka funktioner och på vilka användningsområden finns de ämnena? Det är det svaret jag vill ha av jordbruksministern — att jordbruksministern är beredd att se till att produktregistret får den karaktären och att det snabbt byggs ut till ett fullständigt produktregister.

Herr talman! Får jag bara slutligen säga i den här debatten — jag utgår från att frågan återkommer i riksdagen — att vi i fem år har väntat på detta fullständiga produktregister. Redan 1975-1976 hade vi ett förslag som var accepterat av Landsorganisationen och av dem som har att bevaka arbetarskyddet här i landet. Däremot kanske det inte var fullständigt accepterat av den kemiska industrin. I april 1978 lade man fram ett nytt förslag till register, och i det ingick bl.a. att produkternas användning i samhället skulle uppges. Industrin och arbetarsidan var fullständigt överens om att man skulle uppge form av användarbranscher och form av produktens funktion. Vi har inte fått ett sådant register. Produktkontrollnämnden har givit efter för trycket från de nationella och multinationella kemiska branschorganen och lyckats urvattna det förslag till produktregister som man efter många mödor hade kommit fram till i april 1978. Det är att beklaga att regeringen inte har varit mer uppmärksam och hittills inte har kunnat sätta starkare tryck på den ansvariga myndigheten. Jag utgår från att jordbruksministern härefter kommer att vidta nödvändiga åtgärder, så att det produktregister vi får inte blir ett råvaruregister utan ett fullgott produktregister som anger såväl funktion som användarbranscher och därmed blir ett fullständigt redskap för att skydda människor till liv och hälsa.

Herr talman! Thure Jadestig har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förstärka möjligheterna att mer effektivt komma till rätta med den grova narkotikabrottsligheten. Rune Torwald har frågat mig vilka åtgärder som kommer att vidtas för att ställa erforderliga utredningsresurser till berörda åklagares förfogande, så att inte någon av utredningsskäl undgår upptäckt av begånget narkotikabrott. Slutligen har Inger Lindquist frågat mig om jag anser att den rådande situationen vid Göteborgspolisens narkotikarotel är sådan att det är påkallat att vidta åtgärder från min sida och i så fall vilka åtgärder jag ämnar vidta. Alla frågorna har ställts mot bakgrund av en omfattande narkotikahärva som polisen nyligen har avslöjat i västra Sverige. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Jag vill först understryka att, på förslag av både den nuvarande regeringen och trepartiregeringen, polisen har tilldelats betydande förstärkningar i kampen mot narkotikabrottsligheten. Polisen tillfördes sålunda den 1 juli 1978 25 tjänster för narkotikabekämpning. Samtidigt inrättades 22 nya narkotikarotlar på olika håll i landet, bl.a. i Göteborg. På roteln i Göteborg finns 19 tjänster. Därtill kommer 12 polismän som är kommenderade till roteln från ordningspolisen och två tjänstemän från rikskriminalens narkotikarotel. Enligt vad polismästaren i Göteborg har uppgivit finns det inte några vakanser på roteln. Jag kan tillägga att f. n. 300-350 kriminalpolismän i landet uteslutande arbetar med narkotikafrågor. I de senaste budgetpropositionerna har också understrukits att kampen mot narkotikabrottsligheten måste prioriteras. Ytterligare förstärkningsåtgärder är aktuella både allmänt och i Göteborgs regionen. Riksdagen har sålunda nyligen beslutat om medel till polisväsendet för nästa budgetår. Av de polismanstjänster som riksdagen har beviljat medel för kommer 15 att tillföras narkotikarotlarna. Jag avser vidare att föreslå att två nya narkotikarotlar inrättas, en i Uddevalla och en i Östersund. Narkotikaroteln i Uddevalla kommer att medföra en viss avlastning för polisen i Göteborg. Dessutom skall enligt förslaget narkotikaroteln i Göteborg förstärkas avsevärt. Det är avsett att dessa beslut skall komma till uttryck i regleringsbrevet för 1979/80. Från överåklagaren i Göteborgs åklagardistrikt har jag erfarit att flera åklagare arbetar med de aktuella utredningarna och att, om det behövs, ytterligare åklagare kan ställas till förfogande. Behov föreligger enigt överåklagaren inte av hjälp utifrån. Det är min uppfattning att de många avslöjanden av narkotikabrott som nu sker runt om i Sverige är ett resultat av de satsningar som redan har gjorts. De vidare insatser som jag har aviserat är ägnade att ytterligare effektivisera kampen mot narkotikabrottsligheten. Några åtgärder därutöver är inte omedelbart aktuella, men jag följer självfallet utvecklingen noga.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det som sägs i svaret synes stå i motsatts till vad socialministern sade i en interpellationsdebatt i torsdags med förutvarande statsrådet Rune Gustavsson. Socialministern framhöll då: ”Enligt dessa bedömningar har inga påtagliga förändringar i missbruksläget inträffat under det senaste halvåret.” Socialministern konstaterade också att narkotikamissbruket enbart är koncentrerat till Storstockholmsområdet och Malmö-Lundregionen. Detta förefaller mig vara en mycket grov felbedömning, något som också justitieministern faktiskt har bekräftat i dag. De tre ledamöter som ställt frågor i det här ärendet har ju dessutom gjort det med anledning av situationen i Västsverige. Trots att det inte direkt framgår av svaret synes emellertid regeringens linje vara att inga åtgärder kommer att vidtas förrän man tagit del av den statistik som kommer att redovisas av utredningen om narkotikamissbrukets omfattning, den s.k. UNO-utredningen. Men dessförinnan hinner många missbrukare avlida. Trots att jag är en av tillskyndarna bakom UNO-utredninger. tycker jag inte att vi i det här sammanhanget har tid att vänta på resultatet av den. Situationen är i dag väsentligt försämrad. För det första räknar man från polisens och sjukhusens sida med att en missbrukare avlider varje vecka till följd av heroinöverdos, ett nytt fenomen som medfört en stark ökning av antalet stormissbrukare. För det andra talar man i rapporter från hela Sverige om narkotikahärvor — jag tänker då inte minst på det som nu kommit fram i Västsverige. För det tredje verkar det som om det här är fråga om narkotikasyndikat som är organiserade med internationell anknytning, vilket polismästaren i Göteborg har redovisat såväl i dagspress som i massmedia i övrigt. Det finns tendenser, herr statsråd, som pekar på att Sverige kan vara ett av de centrala länderna i den internationella handeln, och det är väldigt olyckligt. För det fjärde är den lägesbedömning som gjorts av regeringen inte realistisk. Enligt polismästaren i Göteborg rör det sig nämligen bara inom Göteborgsområdet om 20 000 missbrukare. I min fråga efterlyser jag åtgärder för att hårt och konsekvent bekämpa den grova narkotikabrottsligheten. Jag anser med andra ord att åtgärder måste vidtas för att komma åt dem som med kapital understödjer införseln av drogerna. Bakom den införseln står inte den enskilde narkomanen — han är oväsentlig i det här sammanhanget — utan det gör de som omfattas av den skumma ekonomiska moral som har samband med den grövre ekonomiska brottsligheten och som vi kan återfinna också inom den ”erkända” samhällskretsen. Det är på det området, herr statsråd, som insatserna måste göras.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. I västsvensk press redovisades för några veckor sedan att polisen lyckats spränga två narkotikaligor med Göteborg resp. Vänersborg som bas. Göteborgskriminalen anger att 143 personer är inblandade och att 76 har häktats. I Vänersborg skulle det röra sig om ett 60-tal, varav 14 är häktade. Detta ställer naturligtvis oerhört stora krav på polisens utredningsresurser. Länsåklagare, rikspolisstyrelsen och i sista hand regeringen måste se till att tillräckliga resurser ställs till förfogande, så att det blir möjligt att gå till botten med de här härvorna. Det får inte bli så att smarta spindlar i nätet slinker undan tillsammans med åtskilliga langare och kurirer därför att utredningarna inte hinner fullföljas, så att det rättsliga efterspelet blir lidande på grund av ofullständiga förhör eller bristande bevismaterial. Det mest bekymmersamma med de nu avslöjade narkotikaligorna är att de ger ovedersägliga bevis för vilket ohyggligt tryck missbrukare och ungdomar är utsatta för. Enligt polisens beräkningar har det sålts narkotika för bortåt 60 milj.kr. i Göteborg sedan sommaren 1978. Chefen för narkotikaroteln i Göteborg, Lennart Lindman, framhåller att det finns mellan 10 000 och 12 000 missbrukare i regionen. Det är möjligt att de siffror som polisen för fram delvis kan förklaras av att man här inte bara har räknat med antalet missbrukare som är bosatta i Göteborg, utan att man inbegripit även de missbrukare inom Göteborgsområdet som dras dit för att där skaffa sig amfetaminet. Kammaråklagare Göran Friberg uttalade nyligen att det borde vara mer angeläget att räkna langare än att räkna narkomaner. Göran Friberg har också sagt: ”Avslöjandet av de här ligorna är bara skummet på ytan, vi skulle kunna plocka in hundra, kanske flera hundra narkotikabrottslingar till om vi bara hade resurser. —- —-—- Man känner sig nästan maktlös. Vi har misstankar mot stora män, finansiärer som finns i bakgrunden, de som gör de stora pengarna.

Jag vill inte påstå att man brustit i kontroll på Skogome, men den här händelsen aktualiserar åter de krav man bör ställa, att en person som dömts för grova narkotikabrott måste sättas under helt annan och säkrare bevakning.” Även narkotikapolisen är irriterad och kommissarie Björck säger: ”Det borde vara en självklarhet att all kontakt med yttervärlden skulle kontrolleras när det gäller sådana här personer. Men det är fritt fram för telefon och ingen visitation när besökande lämnar fängelset. Kriminalvårdsstyrelsen måste ta itu med det här problemet.”

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Som vi alla vet är situationen rätt alarmerande. Särskilt åklagare och poliser har vid upprepade tillfällen påtalat förhållandena. Man arbetar med spaning m.m. så mycket man hinner. Vi vet emellertid att arbetet är mycket tidsödande och kräver stora personalinsatser. Narkotikabrottslingarna använder förslagna metoder, och det finns förgreningar utomlands. De här personerna har också stora resurser och möjligheter att dölja sin brottslighet. Ansvariga åklagare och poliser anser att politikerna helt har missbedömt situationen. I Göteborg har antalet tjänster inom narkotikaroteln varit oförändrat sedan den 1 januari 1969. Varje år har det gjorts framställningar om förstärkningar, men varje gång har det blivit avslag. Vi vet vad narkotikabruket drar med sig. Följderna blir olika slags brottslighet, t.ex. stölder, rån och häleri, och miljontals kronor omsätts. Detta är illa nog, men värst är att människor lockas in i narkotikamissbruket. Vi vet, i varje fall vet jag, att många unga kvinnor prostituerar sig för att få pengar till narkotika. Vi vet också att narkotikaförsäljarna lockar unga människor, som sedan sitter ohjälpligt fast i sitt missbruk. Hur kan vi inför dem försvara att vi inte har gjort allt för att hindra dem att förfalla till missbruk? Jag tycker att vår passivitet och på något sätt halva accepterande av narkotikamissbruket som en del av vardagslivet är ytterst skrämmande. Vi ser olyckliga människor runt omkring oss, för de är olyckliga. Och vi går t.o.m. förbi människor som ligger halvt medvetslösa. Vi brister i medmänsklighet och ansvarskänsla för de här människorna. Ett sätt att ingripa är att ge polisen resurser, så att den kan fullgöra sitt arbete på det sätt som den önskar. Det har vi råd med. Men vi har inte råd med att låta unga människor lockas in i missbruket och förstöras och ofta gå en för tidig död till mötes. Här måste vi politiker ta vårt ansvar, och jag vädjar till justitieministern att vidta extraordinära åtgärder för att rädda de här människorna. Moderata samlingspartiet har som enda parti i riksdagen sagt att det borde tillsättas flera polismanstjänster. Hade man följt vårt förslag, skulle situationen i dag ha varit mycket bättre. Jag vill fråga justitieministern, som i sitt svar antyder att det skall bli förstärkningar i Göteborgsområdet, där, såvitt jag vet, styrkan har varit oförändrad sedan den 1 januari 1969: Vilka förstärkningar kommer Göteborg att få, och vilka åtgärder i övrigt tänker justitieministern vidta?

Det är i syfte att denna bekämpning skall gå bättre som vi har inrättat de särskilda narkotikarotlarna. Det gör att arbetet på detta område får fastare former, och det underlättar samarbetet mellan olika distrikt i landet. Dessutom har vi stationerat en polisman i Haag och en i Bangkok för att bättre kunna följa utvecklingen på det internationella planet. Det har skett inom ramen för Interpols verksamhet. I samband med nämnda åtgärder sker ett mycket nära samarbete inom polisen över huvud taget i landet. Den samordningen sker genom rikskriminalen. Vidare sker ett mycket nära samarbete mellan åklagare och polis. Överåklagaren har meddelat att man från åklagarmyndigheternas sida tar mycket aktiv del i polisens förundersökningsverksamhet rörande narkotikabrottslighet. Det är bl.a. i det syftet som det är tänkt att man i slutet av denna månad skall ha ett sammanträffande mellan åklagarmyndigheterna i Stockholm, Göteborg och Malmö för att planera bättre samarbete och nya initiativ.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse det senaste inlägget av statsrådet, där han går in på frågan om kampen i det internationella perspektivet. När det gäller de internationella narkotikasyndikaten, som synes börja få fotfäste i vårt land, speciellt i Västsverige, är det inget tvivel om att vår metod och vår strategi är otillräckliga. För att vi skall kunna klara av att bekämpa den internationella brottsligheten måste samhällets resurser byggas ut. Viss erfarenhet skulle vi nog kunna utvinna från andra länder, som har betydligt större erfarenheter än vi, men det behövs tuffa metoder om man skall bekämpa den ekonomiska brottsligheten, där narkotikan är en av de ekonomiska delarna. Bakom fasaden finns nämligen inte enbart den enskilde narkomanen. Han är inte den stora boven. Det här gäller inte dem som finns på Sergels torg och andra torg runt om i vårt samhälle, utan den här brottsligheten är inmejslad i det svenska samhället. Det rör sig om skumma individer, kanske de t.o.m. finns i samhällets erkänt innersta krets. Det finns ett samband mellan ' narkotikainförsel och den grova eko nomiska brottsligheten, där vi har valutaoch skattefifflare. Hur väl skyddade de än synes vara måste vi få. fram dem till dagsljuset. Det är här det behövs samhälleliga insatser — inte bara av polisen. Vidare får inte sekretessbestämmelser och liknande utgöra ett hinder för att snabbt reda ut den här brottsligheten. Kommer vi nämligen inte i kontakt med den grova brottsligheten, då får vi oerhörda problem i vårt samhälle i framtiden.

Herr talman! Det är ju bra att det har vidtagits en hel del åtgärder på det här området under senare tid, efter år av passivitet. Den socialdemokratiska regeringen vilseleddes under lång tid av narkotikaliberalerna, kanske framför allt inom RFHL, och nonchalerade detta problem. Jag deltog i många debatter i början och i mitten av 1970-talet utan att vinna någon förståelse för att det behövdes kraftfulla ingripanden. För att klara problemet krävs en skärpt inställning från samtliga instanser. Inhumana langare måste berövas sådana allmänhumant motiverade förmåner under häktningsoch fängelsetiden som relativt fri tillgång till telefon, besöksrätt och annat. Annars kommer de ju att fortsätta med sin smutsiga hantering även under fängelsetiden, på det sätt som nu har redovisats och varav framgår att en av storlangarna i Göteborgsområdet har lyckats med att från fängelset distribuera ett kilo amfetamin till sina kunder. Det är naturligtvis orimligt. Man förvånas inte över att kriminalare och andra som sysslar med dessa frågor tycker att det är bedrövligt ställt. Jag vädjar också till justitieministern och till justitiedepartementet att noggrant följa upp att utredare och åklagare i Göteborgsoch Vänersborgsområdena får de resurser som behövs. Det får inte i efterhand kunna göras gällande att man på grund av bristande resurser varit tvungen att släppa olika storlangare. Myndigheterna måste få allt vad som behövs i form av utredningsresurser för att vi skall kunna klämma åt topparna inom denna hantering.

Herr talman! Jag vet att poliser, åklagare och domstolar gör ett utmärkt arbete på det här området, men då är det också viktigt att de får förstärkningar när de begär det och att politikerna verkligen stöttar dem i deras betydelsefulla arbete. Jag fick inte svar på de frågor jag ställde till justitieministern. Det är väl ändå så att polisen i Göteborg inte har fått några förstärkningar sedan 1969. Vilka förstärkningar är det som man nu skall få? Jag tog också upp en mänsklig aspekt av narkotikamissbruket, som jag tycker ofta kommer bort i debatten, och jag skulle önska att justiteministern ville svara på den fråga som jag ställde från den utgångspunkten. Vad tänker justitieministern göra åt detta? Det skulle vidare i vad gäller langarna vara intressant att veta, om justitieministern tänker vidta några åtgärder mot dessa. Jag tror att det behövs strängare åtgärder på den punkten.
Herr talman! Det är riktigt, som Inger Lindquist säger, att någon direkt förstärkning inte har skett beträffande polismanstjänsterna vid narkotikaroteln i Göteborg. Däremot är två polismän från rikskriminalen verksamma på narkotikaroteln. Orsaken till att det inte skett någon direkt förstärkning i Göteborg är att roteln redan tidigare var relativt stor och att därför andra delar av landet har kommit i första hand. Det förhållandet att narkotikabekämpningen i de omkringliggande områdena blir förstärkt inverkar dock indirekt även på arbetet i Göteborg. Herr talman! Jag kan tillägga att den förstärkning som avses ske vid roteln i Göteborg kommer att tas upp i regleringsbrevet för nästa budgetår, som framläggs i juni.
Herr talman! Kollegan Rune Torwald menade att man under den socialdemokratiska regeringstiden inte vidtog några som helst åtgärder på detta område och att det missbruk som vi i dag möter är en följd härav. Jag tycker egentligen att Inger Lindquists fråga till statsrådet med anledning av att polisen i Göteborg inte har fått någon förstärkning på detta område sedan 1969 är tillräckligt klarläggande — trepartiregeringen och folkpartiregeringen har över huvud taget inte agerat i dessa frågor. Det går nämligen att komma åt den organiserade brottsligheten inom narkotikaområdet. Det visas av de erfarenheter som vi fick 1969 och 1970 och som bl.a. bekräftas av professor Bejerots stickprovsundersökning. Då minskade missbruket mycket starkt tack vare de kraftfulla åtgärder som vidtogs. Denna polisoffensiv i kombination med åtgärderna i det socialdemokratiska regeringsprogrammet från 1968 gav alltså betydande framgångar. Däremot erkänner jag gärna att denna offensiv borde ha fortsatt än kraftigare, men den har nu i stället försvagats, och det beklagar jag.

Herr talman! Jag tycker ändå att det är rätt anmärkningsvärt att denna narkotikarotel i Göteborg inte har fått någon förstärkning sedan 1969. Nu är det faktiskt så att trepartiregeringen inte har suttit sedan 1969, så det går väl ut över alla regeringarna. Det har i år hittills varit minst 150 anhållna och 80 häktade från den här roteln. Nu är det 45 som sitter häktade. Jag vet att justitieministern väl känner till hur arbetsamt det är att ha med narkotikabrottslingar att göra. De erkänner aldrig mer än de överbevisas om, och de tar lätt tillbaka det som de en gång har erkänt. Nu är detta vad som hänt tidigare, men jag tycker att det visar att det är synnerligen viktigt att vi för framtiden verkligen ger förstärkningar, och jag hoppas det blir effektiva förstärkningar som justitieministern tänker ge Göteborgspolisen.
Herr talman! Det är bra att justitieministern lovar att man i budgetarbetet skall beakta de här frågorna, men det är minst lika viktigt att vi just nu i det akuta skedet följer upp i vad mån åtgärder behöver vidtas på utredningssidan, som jag tidigare framhöll. Det finns väl också anledning hoppas att förre socialministern Rune Gustavssons åtgärdsprogram på detta område skall få effekt på sikt. Men tyvärr är det den aktuella situationen som är den besvärliga. Beklagligtvis var det en stor passivitet i början på 1970-talet. Det är nog riktigt att det 1968 gjordes en insats som var berömvärd, men sedan fick den sortens insatser stå tillbaka för de insatser av överslätande typ som RFHL förordade.
Herr talman! Jag vill upprepa vad jag sade i mitt första svar, nämligen att polisen varje år har tillförts nya tjänster som är speciellt avdelade för narkotikabekämpningen över hela landet. Det blir ytterligare tillskott den 1 juli, och det är det som kommer att regleras i regleringsbrevet. Vidare har vi etablerat internationella kontakter i Haag och Bangkok. Vi har vidtagit omfattande åtgärder inom kriminalvården. Sammantaget har det under de tre senaste åren satsats mycket på narkotikabekämpningen. Dessutom pågår det ett mycket intensivt samarbete på detta område. Vad som särskilt gäller Göteborg är att där har narkotikaroteln tidigare varit gott försedd, och därför har tilldelning inte i första hand skett där. Men arbetet med narkotikabekämpningen sammanhänger ju över hela landet. Det innebär att arbete som bedrivs i andra delar av landet kommer även Göteborg till godo.
Herr talman! Jag medger gärna att justitieministern har tagit många lovvärda initiativ på detta område. Men jag tycker ändå att det inte har varit tillräckligt, eftersom någon förändring inte har skett sedan 1969 och man hela tiden har begärt att få förstärkningar. Sedan är det också så att vissa städer kan vara besvärligare än andra. Göteborg är i alla fall en hamnstad med internationella kontakter, där det är lätt att föra in narkotika — och det förs ju också in mycket narkotika den vägen. Jag förlitar mig emellertid på att justitieministern har den prekära situationen i Göteborg helt klar för sig och att vi kommer att få betydande förstärkningar på narkotikaroteln där.
Herr talman! Jag tycker att det verkar rätt egendomligt när man säger att förhållandena är så dåliga på det här området i Göteborg, där man just har gjort ett mycket förnämligt kap och alltså avslöjat en stor härva av narkotikabrottslingar. Inom Göteborg finns det inga klagomål från åklagarväsendet på att man inte skulle kunna klara sina uppgifter, och det finns inte några önskemål om förstärkningar. Inom polisdistriktet har polisen vidare goda möjligheter att ytterligare förstärka narkotikaroteln, om det skulle behövas, och i sista hand kan rikspolisstyrelsen se till att det blir en förstärkning. Sedan kommer alltså den 1 juli den förstärkning som jag har talat om.
Herr talman! Justitieministern kommenterade inte det förhållande som just i dag hade blivit känt, dvs. att en intern hade lyckats att via sina kanaler distribuera ett helt kilo amfetamin till sina kunder. Hur tänker man ta tag i det problemet?
Herr talman! Jag började ett av mina debattinlägg just med att säga att jag vet att ett alldeles utmärkt arbete utförs hos polis, åklagare och domstolar i Göteborg på det här området, så det är inte den saken som det nu är fråga om. Men jag vet också att man inte kan hålla på att spana som man själv vill trots att man alltså har spår som tyder på att det finns en betydande brottslighet och trots att man vet hur man, om man bara får personal, skall klara upp detta. Jag menar att det är ytterst otillfredsställande att polisen inte har fått den personalförstärkning som den själv har begärt.

Herr talman! Paul Jansson har frågat mig om jag anser det rimligt att Karlsborgs kommun skall drabbas av en åderlåtning på civila arbetsplatser och vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att motverka en sådan utveckling i Karlsborg samt vilka alternativa sysselsättningar som kan erbjudas de drabbade om Luxors aviserade planer genomförs. Gunilla André har frågat mig om jag är beredd medverka till att sysselsättningen vid Luxors anläggning i Karlsborg upprätthålls i oförändrad omfattning, samt, ifall detta inte är möjligt, om jag är beredd att genom statliga initiativ eller medverkan etablera annan verksamhet i Karlsborg som ger motvarande sysselsättning. Torsten Karlsson har frågat mig om regeringen är beredd att gå in med insatser så att de Luxorsanställda som kan bli aktuella för friställning får behålla sina anställningar samt om regeringen är beredd att stödja de förslag till alternativ produktion som verkstadsklubben har förslag till och som kan rädda arbetstillfällen vid företaget. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Regeringen har nyligen i en proposition till riksdagen lagt fram förslag om statens medverkan i en rekonstruktion av Luxor Industri AB sedan företaget i början av året stått nära en konkurs. Som framgår av propositionen har Investeringsbanken fått i uppdrag att leda genomförandet av den omstrukturering och de rationaliseringsåtgärder som är nödvändiga för att företaget åter skall kunna bli konkurrenskraftigt och i framtiden drivas vidare utan fortlöpande statligt stöd. Investeringsbanken har bl.a. tillhandahållit ny verkställande direktör i Luxor samt utsett en ny styrelse i bolaget, vilken kommer att ha det yttersta ansvaret för den nämnda rekonstruktionen. Enligt vad jag erfarit har Luxor nyligen inlett MBL-förhandlingar med de fackliga organisationerna vid företaget rörande förslag om nedläggning av verkstaden i Karlsborg samt friställande av viss personal i Motala. Företagets förslag är baserat på omfattande utredningar, som genomförts sedan rekonstruktionen av Luxor inleddes i februari. I underlaget ingår bl.a. en marknadsbedömning, en försäljningsbudget för de kommande åren, en tillverkningsplan samt en personalplan. Den senare visar att bolaget beräknas ha ett personalöverskott i januari 1980 på ca 290 personer. Som tidigare framgått är det nödvändigt att omstrukturera och rationalisera Luxors verksamhet för att säkra företagets överlevnad på längre sikt. Detta åskådliggörs bl.a. av att företaget sedan en tid erhållit statligt sysselsättningsstöd för övertalig personal uppgående till 149 personer. Det nu framlagda förslaget speglar företagsledningens bedömning av vilka åtgärder som erfordras. Nu vidtar MBL-förhandlingar mellan företagets ledning och de fackliga organisationerna. I samband därmed kan dessa lämna sina förslag till lösning av företagets problem. En löntagarkonsult kommer att bistå de fackliga företrädarna. Som bekant har varken regeringen eller ett enskilt statsråd formell möjlighet att ingripa i de pågående förhandlingarna mellan företagsledning och fackliga företrädare inom Luxor. Låt mig till sist framhålla att jag är väl medveten om den besvärliga situationen på arbetsmarknaden såväl i Karlsborg som i Motala. Om personal inom Luxor skulle komma att friställas sedan förhandlingarna med de fackliga organisationerna avslutats, måste samhället självklart försöka lösa de problem som kan uppkomma, bl.a. genom arbetsmarknadspolitiska insatser. Då denna fråga inte är aktuell för dagen, finns det inte anledning att vid detta tillfälle närmare gå in på vilka slag av insatser som skulle kunna bli aktuella.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret, men tyvärr måste jag Tisdagen den konstatera att han egentligen inte har svarat på någon av de frågor som jag har 22 maj 1979 ställt. Den 7 maj offentliggjordes Luxors företagslednings beslut att möta krisen i Om sysselsättningföretaget med betydande personalinskränkningar. I det sammanhanget en i Karlsborg och skulle fabriken i Karlsborg drabbas av en total nedläggning. Detta måste Motala betraktas som nära nog en katastrof för de berörda, inte minst för Karlsborgs kommun som nu lider uppenbar brist på sysselsättning inom civil tillverkningsindustri. Som jag har framhållit i min fråga är sysselsättningen i Karlsborg nästan helt beroende av den militära verksamheten. Drygt 1 300 personer är för sin utkomst direkt eller indirekt beroende av den militära verksamheten, under det att endast ca 500 personer är sysselsatta inom civil tillverkningsindustri. Det är uppenbart att om Luxors fabrik i Karlsborg läggs ned, drabbar det inte bara 90-talet anställda, huvudsakligen kvinnor; dét drabbar också Karlsborgs kommun, vars arbetsmarknadsstruktur yiterligare snedvrids genom denna åderlåtning på civila arbetsplatser. Jag har frågat industriministern om han anser det rimligt att en sådan utveckling får äga rum i Karlsborg och vilka åtgärder han är beredd att vidta för att motverka den. Vidare har jag frågat vilka alternativa sysselsättningar som kan erbjudas om företagsledningens förslag genomförs. På ett bekvämt sätt kryper industriministern bakom det förhållandet att varken regeringen eller ett enskilt statsråd kan ingripa i pågående förhandlingar. Det är riktigt. Men en regeringsledamot är i varje fall oförhindrad att ha en uppfattning i sådana här frågor. I detta fall har staten gått in med 175 milj.kr. för att företaget skall kunna rekonstrueras. Då är det väl rimligt att staten också ställer villkor beträffande hur det skall gå till. Eftersom Investeringsbanken har fått detta uppdrag, tycker jag att statsrådet och chefen för industridepartementet skulle kunna ge uttryck för en uppfattning i dessa frågor utan att det behöver betraktas som en inblandning i de förhandlingar som pågår. Jag vill därför fråga ytterligare: Anser inte statsrådet att det finns anledning att lyssna mer på de anställdas företrädare? De anser sig nämligen inte ha fått den information om företagets situation som de har rätt att kräva. Man har begärt att förhandlingarna skall uppskjutas till efter semestrarna. I dag fick jag reda på att man har uppskjutit MBL-förhandlingarna till den 5 juni. Här finns alltså rådrum, och jag tror det skulle vara av värde om industriministern ville ge uttryck för sin personliga uppfattning om hur problemet skall kunna lösas.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. Det var i augusti 1974 som man i Karlsborgs kommun kände glädje och tillfredsställelse över att Luxor flyttat in i det nya industrihuset. Ansträngningarna att få efterlängtade nya jobb hade lyckats. På sikt ingavs förhopp 13 ningar om att Luxorfabriken skulle sysselsätta 600 personer. I dag har glädjen förbytts i oro och missmod. De ca 100 anställda kämpar för att få behålla sina jobb. Hotet om en nedläggning av Luxorfabriken är överhängande. Till bilden hör att det är ett 90-tal kvinnor som berörs, kvinnor som av tradition är mer lokalt bundna. I kommunen är förvärvsfrekvensen för kvinnor så låg som 36 96. Möjligheten att få ett annat jobb i Karlsborg är synnerligen liten. Kommunen har haft en negativ sysselsättningsoch befolkningsutveckling under hela 1970-talet. Kommunen är ensidigt beroende av sysselsättningen inom försvaret och förenade fabriksverken. De industriella arbetstillfällena är få. Alla ansträngningar måste därför göras för att Luxorjobben skall vara kvar eller, om det visar sig helt omöjligt, att ersättningsjobb ordnas. Anledningen till att jag ställt frågan till industriministern är att få klarhet i regeringens inställning till situationen vid Luxoranläggningen i Karlsborg. Vid industriministerns besök i Karlsborg den 23 aril gjordes, enligt referat i massmedia, inga uttalanden som kunde inge några förhoppningar om en positiv lösning. Inte heller dagens svar inger några förhoppningar. Det innehåller en rekapitulation av vad som har hänt och andas uppgivenhet.

Är inte regeringen beredd att vidta några andra åtgärder?

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret, även om det på inget sätt speglar någon vilja till åtgärder mot den situation som råder på arbetsmarknaden i Motala. Arbetsmarknaden i Motala har vid flera tillfällen varit föremål för aktioner i form av uppvaktningar i industridepartementet. Det har förekommit demonstrationer och uppvaktningar från de fackliga organisationernas sida. Det har också här i kammaren ställts interpellationer och frågor. Länsstyrelsen har i flera sammanhang gjort regeringen uppmärksam på situationen i Motala. Man har bl.a. begärt att 100 milj.kr. skulle ställas till arbetsmarknadens förfogande i Motala för att kunna skapa sysselsättning. Vi vet att antalet förlorade arbetstillfällen under de tre senaste åren är omkring 2 500. Vi befinner oss nu i en situation där det finns risk för varsel, framför allt då vid Luxor. Det är andra företag som under de senaste veckorna har varslat om nedläggelser. Det betyder att arbetsmarknaden i Motala inte tål fler neddragningar. Motala som industriort är på detta vis i allvarlig fara. Detta har uttalats bl.a. från länsstyrelsens sida och av landshövdingen. Det finns därför anledning att inte bara avvakta, som regeringen hela tiden har gjort. Arbetsmarknadsministern och även industriministern säger ofta: Vi studerar läget. Vi tänker på Motala. När den stunden kommer får vi nog Nr 152 ingripa. Ungefär sådan är regeringens attityd till den situation vi har — alltså passivitet och förhalande. Luxor är en unik industri på det sättet att den i sig innehåller många viktiga kvalifikationer och naturligtvis har en framtid inom sin bransch. Det är en hela nationens angelägenhet att slå vakt om den tillverkning som bedrivs där. Det finns också en annan aspekt på Luxor. När vi i dag talar så mycket om ungdomsarbetslösheten och vikten av att bekämpa den bör det framhållas att Luxor är den viktigaste faktorn i Motalaregionen — ja, inom hela västra länsdelen — när det gäller att bereda de unga arbete. Rekryteringen till det företaget har i första hand skett genom att man anställt ungdomar. Därför är min fråga nu: Harindustriministern för avsikt att mera påtagligt ingripa när det gäller dels Luxor, dels arbetsmarknaden i Motala?

Herr talman! Jag är väl medveten om att Karlsborgs arbetsmarknad domineras av de militära och civilmilitära sysselsättningarna. Jag är också väl medveten om att Motala har mycket avsevärda problem med sin sysselsättning. Om det var så enkelt, att man bara behövde säga att vi skall skaffa alternativ sysselsättning, var vi självfallet redan i gång med det. Men från kommuner och orter runt omkring i landet krävs alternativa sysselsättningar. Det är sådant som tar lång tid att skaffa fram. Antalet oanvända men omedelbart tillämpliga, förträffliga idéer är icke så överväldigande stort. Här har använts uttrycket att regeringen i denna sak ”bara avvaktar”. Har de tre talarna glömt bort det som ingen av dem med ett ord berört, nämligen själva utgångspunkten, att vid månadsskiftet januari-februari höll plötsligt hela företaget Luxor med 2250 anställda på att gå omkull? Vi ingrep blixtsnabbt och klarade situationen, dvs. om riksdagen bifaller de anslagsäskanden som har framställts. Vi ordnade upp ledningsförhållandena inom företaget men angav samtidigt att det skulle bli nödvändigt med en fortgående rationalisering. Det är väsentligt för företagets långsiktiga överlevande, vilket är det avgörande för Motala — betydligt mer avgörande än den personalminskning vid Luxor på ungefär 5 96 som man nu MBL-förhandlar om.
Herr talman! Industriministern anser att vi gör det lätt för oss genom att säga att regeringen avvaktar. Vi är medvetna om den insats som gjordes när staten gick in med 175 milj.kr. Men vad jag menar är att staten också rimligen bör ställa krav på företaget, när staten går in med de här medlen. Vi kan hänvisa till varvskrisen i Göteborg. Den var ju av betydligt större dimensioner, men där ställdes kravet att ingen anställd skulle avskedas. Där fick vi en sysselsättningsgaranti för varvsarbetarna ett antal år framåt. Det var tack vare socialdemokratiska insatser i utskottet. Det hade inte industriministern tänkt 15 sig att genomföra. Man talar om att vidta arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Karlsborg. Ja, det är gott och väl, men under de senaste åren har vi haft tillräckligt med sådana åtgärder i Skaraborgs län. Vi har inte sedan 1930-talet haft en sådan situation på arbetsmarknaden där att man behövt vidta så många åtgärder som under de senaste två åren. Vi ställer frågan om vi i Karlsborg kan få annan sysselsättning än beredskapsarbeten, omskolning och vidareutbildning. Det är just vad det är fråga om på arbetsmarknaden i Karlsborg, som är så snedvriden f. n. Det är passiviteten från regeringens sida som vi protesterar emot. Vi har inte underkänt att staten gick in i denna krisbransch, för det var nödvändigt, men industriministern får förlåta mig om jag blir upprörd över att konsekvenserna skall bli sådana att en hel arbetsplats på 100 personer — huvudsakligen kvinnor — skall försvinna i Karlsborg. Några sådana konsekvenser har vi faktiskt inte räknat med, och det är åtgärder mot detta som vi efterlyser. Jag har inte fått svar på en enda fråga. Det är den liberala låtgåpolitiken i detta sammanhang som industriministern praktiserar.
Herr talman! Jag har full förståelse för att industriministern inte kan stå här och lova några jobb till Karlsborg. Det var inte heller detta vi begärde, utan min fråga gällde om industriministern är beredd att medverka till att lösa dessa problem. I Skaraborgs län har vi fått uppfattningen att folkpartiregeringen tar lätt på länets problem, i detta fall problemen i Karlsborgs kommun. Vi grundar den uppfattningen på uttalanden som gjorts av ledande folkpartister vid besök i länet. Jag nämnde tidigare industriministerns besök. Statsminister Ullsten har också vid besök under denna månad förklarat att Skaraborgs län inte skall räkna med att få in några kommuner — då bl.a. Karlsborgs kommun —- i de regionalpolitiska stödområdena, något som vi från centerns sida motionerat om. Nu senast gjorde Olle Wästberg i Stockholm länet den äran och meddelade att det folkvalda landstinget inte är kompetent att sköta utvecklingsfonden i länet. Det är sådana uttalanden som gör det lätt att förstå att man vill ifrågasätta regeringens goda vilja.
Herr talman! När det gäller regeringens ingripande vid månadsskiftet januari-februari vill jag erinra om att läget då var sådant att regeringen inte hade något annat val. Bara ett par månader tidigare hade regeringen talat om att det i Motala fanns expansiva utvecklingsbara företag. Det var den bild som man hade två månader tidigare i Motala. Jag kan just nu inte erinra mig att vi har något företag där utvecklingen pekar i den riktningen, därför att det stora stabila företaget Electrolux lider f.n. av en liten kris som döljer sig under ytan på grund av de förhållanden som råder på oljemarknaden. Electrolux säljer kylskåp till den amerikanska husvagnsmarknaden. Med den utveckling som sker och de restriktioner som införts har bekymren anmält sig för Electrolux. Det förhållandet att man studerar, avvaktar och aviserar ingripanden när så blir nödvändigt har vi varit med om länge nu.

Herr talman! Jag skall väl inte beröra de många valpolitiska inlägg i skilda ämnen om kommundelning och olika politikers besök osv. som här har framförts, utan jag tillåter mig att hålla mig till problemet Luxor. Då vill jag till Paul Jansson säga att det väl ändå var en missvisande parallell han drog med varven. Vad är det som beslöts beträffande varven? Jo, en planmässig, fortsatt neddragning med några tusen arbetstillfällen. Detta beslut fattades med hjälp även av Paul Janssons partis röster. Målsättningen var inte ett oförändrat antal anställda. Här är det nu aktuellt med en mindre neddragning. Visserligen kommer den —- om den får den utformning som företagsledningen nu förhandlar om — att hårt drabba Karlsborg. Men det är ändå fråga om en totalt sett mindre neddragning. Den görs i syfte att bevara och stärka slagkraften hos detta företag, som arbetar i en bransch kännetecknad av överproduktion och hård internationell konkurrens. Det föreligger risk för motåtgärder från konkurrenterna om företaget i längden måste lita till statsstöd. Låt mig till sist föreslå en jämförelse med vad som sker beträffande det helt parallella företaget Tandberg i Norge. Den jämförelsen utfaller inte till vår nackdel.
Herr talman! Nu börjar industriministern bli verkligt intressant i sina jämförelser mellan Karlsborg och Göteborg. Jag tycker att det även om det kanske var att något hårdra resonemanget — ändå ligger något i den jämförelse jag gjorde med sysselsättningsgarantin osv. inom varven. Nu säger industriministern att det är fråga om en mindre neddragning inom Luxor — det verkar som om den skulle vara försumbar. Men jag tycker att industriministern skall fundera på vad bortfallet av 100 arbetsplatser betyder i Karlsborg, som har en arbetsmarknad på drygt 3 000 sysselsatta, i förhållande till den neddragning av arbetstillfällen som det är fråga om i Göteborg. Vid en sådan jämförelse skall nog industriministern finna att det är väl så besvärligt för den lilla kommunen Karlsborg att tåla en sådan åderlåtning av civila arbetsplatser. Industriministern och jag är ju överens om att Karlsborg har speciella problem på grund av att man där är så beroende av den militära verksamheten, som ju också kan vara osäker. Strukturrationa liseringen vid Luxor måste ske i socialt acceptabla former. Det kravet anser jag inte uppfylls, om man lägger ned fabriken i Karlsborg.
Herr talman! Jag vill ansluta mig till vad Paul Jansson sade när han drog en parallell med varven. Det skulle inte ha varit orimligt att man gett Luxor någon form av sysselsättningsgaranti. Företaget har hittilldags i år förlorat ett 80-tal anställda. Det finns anställda där som slutar därför att de upplever företaget som osäkert, trots att alla prognoser talar för att detta företag skall ha en möjlighet att leva vidare. De som slutar hör ofta till den kvalificerade personalen. I prognoserna för Luxor har man ju särskilt betonat den tillgång man har i den kunniga personalen vid företaget. En sådan här förhalningspolitik och det förhållandet att man inte vill garantera någonting annat än det som blir resultatet av strukturrationaliseringen kan skapa svårigheter för företaget att leva vidare.
Herr talman! Efter industriministerns senaste inlägg måste jag ändå ställa frågan om inte industriministern på något annat sätt än genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder är beredd att medverka till att sysselsättningen i Karlsborgs kommun upprätthålls i den omfattning den nu har.
Herr talman! De anställda vid företaget lär på ett berömvärt sätt arbeta på att få fram goda och bärkraftiga idéer. Om företaget och de anställda lyckas få fram sådana idéer skall vi självfallet i positiv anda pröva möjligheterna att stödja dem. Men jag upprepar att det väsentliga för regeringen måste vara att försöka ge företaget möjligheter att arbeta för ett långsiktigt överlevande i en bransch som präglas av överkapacitet och en hård internationell konkurrens. Man kan icke låsa företaget vid exakt den storlek och utformning som det hade vid kristillfället, utan vi måste eftersträva långsiktig slagkraft för detta företag.
Herr talman! Nu är det ju så, att personalens företrädare och företagsledningen inte är överens om det behov av neddragning av personal som man skall MBL-förhandla om.
Våren 1978 beslutade riksdagen om lån och aktieägartillskott på 550 milj.kr. för miljövårdsoch kapacitetsutbyggnader vid ASSI:s anläggningar vid Karlsborgs Bruk. Såväl i propositionen som i riksdagsbeslutet framhålls att denna utbyggnad snabbt måste följas av en investering i vidareförädlingsledet för att ge anläggningen lönsamhet.
Personalen kommer till helt andra resultat i sina beräkningar, nämligen att överskottet på 290 personer skulle vara noll i början på 1980-talet beroende på naturlig avgång, hemtagning av viss verksamhet som nu bedrivs utomlands, osv. Man anser att felaktigheten och osäkerheten i beräkningarna är så stor att man inte nu kan ta slutlig ställning till denna fråga i MBL-förhandlingar.
Fortfarande tycks dock bolaget sakna planering för vad en sådan vidareförädling skall avse. Detta framgår av en skrivelse som kommunen sänt till industriministern med krav på snara åtgärder beträffande vidareförädling i Karlsborg. En bristande planering av vidareförädlingsinvesteringarna inom svensk skogsindustri är synnerligen olycklig.
Därför tycker jag att vi borde ta litet mer seriöst på vad de anställdas företrädare säger. Sedan är jag helt medveten om att här måste ske en strukturrationalisering. Det var ju därför som staten gick in. Man hade, som Torsten Karlsson sade, inget annat val i detta läge. Men strukturrationaliseringen får inte ske i former som är socialt oacceptabla — och det är de om man lägger ned fabriken i Karlsborg.
Än mer olyckligt är det om den statliga skogskoncernen ASSI saknar en samlad planering för sina investeringar i vidareförädlingsledet utan bygger på punktvisa åtgärder från fall till fall. Jag vill därför till industriministern ställa följande frågor: 1. Anser industriministern att det behövs en samlad översiktlig utredning för ASSI:s vidareförädlingssatsningar, omfattande samtliga i koncernen ingående anläggningar? 2.
Jag upprepar mina frågor: Har industriministern ingenting annat att erbjuda än beredskapsarbeten? Är han inte beredd att pröva annan lokalisering av industri, om det nu skulle gå så illa att man tvingas lägga ned Luxorfabriken?
Ärindustriministern beredd att medverka till att en sådan utredning och planering kommer till stånd snarast för att möjliggöra riktiga delbeslut inom bolaget, anpassade till en total strukturplan för den svenska skogsindustrin?

Herr talman!

Sture Ericson har frågat om jag är medveten om de allvarliga följderna för sysselsättningen i Lindesbergs kommun av dröjsmål med slutligt beslut om ASSI:s marknadsmässigt och företagsekonomiskt motiverade investering i en kartongmaskin vid Frövifors Bruk. Jag besvarar båda frågorna i ett sammanhang. ASSI har länge bedrivit ett omfattande utredningsoch analysarbete beträffande inriktningen av företagets framtida verksamhet. Med utgångspunkt i resultaten av detta arbete har företagets styrelse fastställt en långsiktig handlingsplan, Program 78, för åtgärder inom massaoch pappersområdet. Huvudinnehållet i planen har föredragits för näringsutskottet i samband med riksdagsbehandlingen av propositionen om ASSI:s investering i Karlsborg . Underlaget till denna plan har tagits fram under överinseende av en inom företaget partssammansatt referensgrupp. ASSI framhåller att det råder full enighet kring den plan som nu har beslutats. Under år 1978 har dessutom Statsföretag uppdragit åt en extern konsult att granska ASSI:s situation och strategiska läge. Med hänsyn till det omfattande utredningsarbete som pågår kommer jag inte att ta initiativ till ytterligare utredningar om ASSI. Angående en strukturplan för den svenska skogsindustrin vill jag säga följande. För några veckor sedan publicerades en inom industridepartementet utarbetad promemoria, Skogsindustrin — nuläge och utvecklingsmöjligheter . Promemorian kommer nu att remissbehandlas. Regeringen kommer därefter att ta ställning till frågan om framtida statliga insatser för skogsindustrin. Jag vill emellertid ge klart uttryck för, liksom jag gjort vid flera tidigare tillfällen, att jag inte är beredd att föreslå åtgärder som innebär en övergripande statlig detaljstyrning eller detaljreglering av skogsindustrin. Beträffande Sture Ericsons fråga om Frövifors kan jag meddela att jag är medveten om effekterna på sysselsättningen. Vid en uppvaktning den 13 mars i år på industridepartementet med representanter från länet, företaget och de anställdas organisationer lämnades en redogörelse för den planerade investeringen och dess betydelse för sysselsättningen. Enligt vad jag har erfarit skall denna fråga nu behandlas av ASSI:s och Statsföretags styrelser.

Herr talman! Det kan inte förnekas att den svenska skogsindustrin har ett stort behov av samordnad planering. Råvarutillgången tillåter ingen ökning av produktionen. Ny sysselsättning kan skapas endast genom vidareförädling. Det borde då vara förnuftigt att klara ut vilken vidareförädling som är möjlig, och vidareförädlingsresurserna borde styras av regionalpolitiska och sysselsättningsmässiga hänsyn och inte av olika tillgång till kapital osv. ASSI, som dels är ett statligt företag, dels har en stor del av sin produktion förlagd till orter med stora sysselsättningsbekymmer, borde vara synnerligen angeläget om att snabbt planera för vidareförädling. Den industri som jag nämnt i min fråga byggs nu ut för 550 miljoner. Den pågående utbyggnaden isolerad förbättrar inte bolagets lönsamhet, och den gör ca 200 man arbetslösa. I både propositionen och riksdagsuttalandet framhålls det att en vidareförädling är såväl lämplig som möjlig. Program 78, som industriministern hänvisar till innehåller inte — i varje fall inte i den del som företetts för näringsutskottet — några hållfasta planer rörande Karlsborg utan endast vaga uttalanden som ändras från tid till annan. Jag vill därför fråga: Bör inte ASSI snarast se till att definitivt klara ut sitt vidareutvecklingsprogram på sätt som kommunen framhåller i sin skrivelse och inte komma i gång när de bästa bitarna redan är upptagna? Anser inte industriministern att han har anledning och skyldighet att påverka ASSI och inte bara vara förvaltare av bolagets aktier? Något annat skulle jag finna förvånande. Samma gäller industriministerns uttalande rörande den samlade skogsindustrin. Avståndet mellan å ena sidan medverkan till en vettig samordning och planering och å andra sidan detaljstyrning som industriministern talar om är mycket stort. Ingen har bett om någon detaljstyrning av de här investeringarna. Vidare talar industriministern i sitt svar om promemorian Skogsindustrin — nuläge och utvecklingsmöjligheter. Jag skulle vilja fråga industriministern när den blir offentlig. Jag har inte kunnat få tag i den, och det gäller flera ledamöter i denna kammare. Den är tydligen fortfarande en departemental tillhörighet som inte andra människor får ta del av.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Tusentals människor i norra delen av Örebro län går och väntar på besked om hur det skall bli med ASSI:s utbyggnad i Frövifors. De är oroliga för sina jobb och sin trygghet under 1980-talet. De måste visserligen leva i ovisshet ytterligare några veckor, men industriministerns svar här i dag bör dämpa deras oro en del. Investeringen i en kartongmaskin i Frövifors är en marknadsanpassad satsning som är företagsekonomiskt mycket gynnsam. Den kalkylerade internräntan är ovanligt hög. Den här kartongmaskinen skulle dessutom säkra över tusentalet jobb i en bygd där det redan finns stor brist på arbetstillfällen. I Lindesbergs kommun saknas omkring 700 arbetsplatser på den reguljära arbetsmarknaden, och i Ljusnarsbergs kommun, som också berörs, var bristen i april ca 300 arbetsplatser. Denna lika gynnsamma som ovanliga kombination av ett företagsekonomiskt väl motiverat projekt och en arbetslöshetsdrabbad bygd borde naturligtvis leda till snabba positiva beslut. Men tyvärr kan man inte utesluta risken att politiska förvecklingar hotar projektet. Bakom satsningen i Frövifors finns ett utredningsarbete om vidareförädlingen inom ASSI, där företagsledningarna och de fackliga organisationerna vid industrierna i Karlsborg, Lövholmen och Frövifors varit helt överens om tagen. Boston Consulting Group är översvallande positiv i sina omdömen om Fröviforsprojektet. Det är det enda i norra Europa inom denna bransch som är marknadsmässigt och företagsekonomiskt riktigt. Oblekt bestruken kartong är överlägsen inte minst i fråga om produktionskostnaden. Den är dessutom överlägsen ur miljösynpunkt — den kräver lägre energiförbrukning, och den är ytterst råvarusnål. Ett investeringsbeslut under de närmaste veckorna betyder produktionsstart inom 24 månader. Marknadsintroduktionen är säkrad. Över 50 000 ton har redan reserverats av en storkund. Det är sällsynt att en så stor del av produktionen från en ny pappersmaskin placeras på marknaden så tidigt. Europamarknaden för den här sortens kartong växer med ca 50 000 ton per år. Det vet även andra än ASSI. Det vet man också i andra länder. En fördröjning av investeringen i Frövifors kan därför på mycket kort tid leda till att den här lönsamma satsningen görs av någon annan än ASSI och kanske i något annat land. Om man inte nu snabbt satsar på det här grundligt utredda projektet är risken stor att Frövi om några år är ett mellansvenskt Hissmofors. Kan industriministern här i dag försäkra att inga politiska hinder kommer att läggas i vägen för ASSI:s planerade satsning i Frövifors, utan att det blir företagsekonomi och marknadsbedömningar som får avgöra den här frågan? Industriministern säger att frågan nu skall behandlas av ASSI:s och Statsföretags styrelser. De många oroliga i Frövi med omnejd skulle bli betydligt lugnare om industriministern förtydligade sitt ”nu” med att han därmed avser tiden före midsommar. Går det att få ett sådant besked?
Herr talman! Den satsning på en kartongfabrik som ASSI f. n. arbetar med leder till utgifter på många hundra miljoner kronor. Det är naturligt att en sådan satsning noggrant bereds innan den beslutas. Men som jag sade i mitt svar har man nu kommit långt i förberedelserna för ett slutligt beslut, som måste fattas icke bara av ASSI utan också av ASSI:s moderföretag och finansiär, Statsföretag. Jag kan inte exakt säga när beslutet kommer att fattas, men såvitt jag har mig bekant kommer man under juni att ha ett sammanträde om denna fråga i Statsföretags styrelse. För min del avvaktar jag vad man därvid kommer fram till.

Man har ännu inte kunnat bestämma sig för vad som fortsättningsvis skall ske i Karlsborg. ASSI:s ledning anger att det under det rådande konjunkturläget har varit svårt att bestämma sig för rätt produktinriktning. F. n. håller man mycket aktivt på och letar ut rätt produktsortiment att satsa på.
Herr talman! Man ställer i Norrbotten och hela Norrland mycket stora krav på ASSI. ASSI har en betydelsefull uppgift där. Men man är också medveten om att ASSI kanske inte alltid varit på alerten på det sätt som skulle kunna krävas. I Karlsborg kommer en massa människor att friställas, och bolaget vet ännu inte vad man skall göra — man står famlande. Man har flera gånger ändrat inriktning med hänsyn till att andra skogsföretag vidtagit den och den åtgärden. Jag vill vädja till industriministern att framhålla för ASSI att det är nödvändigt att bolaget snabbt beslutar sig i denna fråga, att man går in och gör någonting. Eljest blir alla viktiga idéer upptagna av andra skogsbolag. Vi i Norrbotten kommer att fortsätta att kräva större aktivitet, större planmässighet och större intresse för ASSI:s Norrbottensföretag. Jag förutsätter att industriministern vill medverka till att ASSI tar sitt ansvar där.
Herr talman! Granskar man de fem sex industrier i vårt land som är tänkbara för lokalisering av den här aktuella kartongmaskintillverkningen finner man, att man på alla ställen utom i Frövifors kan köra vidare under 1980-talet med varierande grad av lönsamhet. I Frövifors däremot skulle en utebliven investering i kartongmaskinen snabbt leda till ett mycket allvarligt läge. Pappersbruket med maskiner, som är över 70 år gamla, är moget för nedläggning. Sulfatfabriken är modern och effektiv, men marknaden för oblekt massa väntas utvecklas i sådan riktning att det blir mycket svårt att uppnå en tillfredsställande lönsamhet under 1980-talet. Om det inte nu blir beslut om vidareförädling av den oblekta massan i Frövifors kan sulfatfabriken gå mot en för tidig nedläggning. Kartongmaskinen är därför en fråga om liv eller död för industrin i Frövifors. Och det är den inte på andra möjliga lokaliseringsorter. Ett beslut nu inom ASSI och Statsföretag om fortsatta utredningar innebär en fördröjning på minst ett år. Dels medför det att investeringen fördyras med mycket stora belopp, dvs. att lönsamheten försämras, dels är risken uppenbar att en sådan fördröjning innebär att produktionsstarten sker i ett marknadsläge som är mycket mindre gynnsamt än vad som nu förväntas. Det är alls inte säkert att den storkund som är inbokad för uppemot halva produktionen finns kvar ett år senare. ASSI är ju inte den enda beslutsfattaren i detta sammanhang.

Herr talman! Lilly Bergander har frågat mig när regeringen kommer att besluta om förläggning av statliga verk till Haninge och Nynäshamns kommuner. Frågan har ställts mot bakgrund av strävandena att åstadkomma en bättre inomregional balans i Stockholmsregionen. Jag har tidigare i interpellationsoch frågesvar utvecklat min syn på statens ansvar att som en stor arbetsgivare i Stockholmsregionen bidra till att arbetsplatserna lokaliseras på ett sådant sätt att den inomregionala balansen kan förbättras. Regeringen prövar fortlöpande lokaliseringar av statlig verksamhet då behov av nya lokaler uppstår. Under de två senaste åren har regeringen beslutat om att ungefär 1 000 arbetsplatser skall förläggas till de södra delarna av Storstockholmsområdet — den del av regionen där behovet av ytterligare arbetsplatser är mest uttalat. Dessa arbetsplatser kommer huvudsakligen att förläggas till Botkyrka och Tyresö kommuner. Jag kan ha förståelse för om t.ex. Haninge kommun har önskemål om att få del av de ytterligare arbetsplatser som kan komma att förläggas till de södra delarna av regionen. Jag kan dock inte nu ange någon bestämd tidpunkt när det kan bli aktuellt att överväga förläggning av ytterligare arbetsplatser till de södra delarna av Stockholmsregionen.

Herr talman! Jag ber att få tacka budgetoch ekonomiministern Mundebo för svaret på min fråga, även om jag måste konstatera att det inte var alltför positivt. Jag har självfallet ingenting att invända mot att Botkyrka och Tyresö kommuner har kommit i åtnjutande av lokalisering av arbetsplatser. Men vi i Nynäshamn och Haninge tycker nog att vi bör stå på tur nu. Byggnadsstyrelsen har i utredningar kommit fram till att det finns väl användbara tomter för lokaliseringar. Haninge har redan 1977 till byggnadsstyrelsen skickat in inte mindre än fem alternativ. Minst två tredjedelar av den yrkesverksamma befolkningen i Haninge pendlar till andra kommuner. Även i Nynäshamn förekommer pendling i stor utsträckning. Vad det innebär av påfrestningar både för den som pendlar och för familjen, inte minst barnen, som får vistas i barntillsyn orimligt lång tid, förstår vi alla. I Nynäshamn finns redan en statlig verksamhet, televerket, som nu talar om nedskärningar av sin arbetsstyrka under ett antal år framöver. Visserligen säger man att det skall ske med hjälp av naturlig avgång, men det finns väl inget uttryck som är så otäckt som just ”naturlig avgång”. Det innebär ändå att arbetstillfällen försvinner och att inte minst ungdomar har svårigheter att få sysselsättning på hemorten. Jag menar att man har ett ansvar även där det redan finns en statlig arbetsplats. Därför vill jag fråga, om budgetoch ekonomiministern kan ge något besked om när lokalisering kan vara möjlig i Haninge och Nynäshamns kommuner.
Herr talman!

Det har emellertid inte under senare tid varit särskilt många tillfällen då omlokalisering har varit aktuell. Vi har beslutat förlägga en del av FOA och Stiftelsen Samhällsföretag till Botkyrka, Utbildningsradion till Tyresö och en del av försäkringsrätten för Mellansverige till Haninge kommun. Det är de beslut som fattats och som kommer att verkställas under de närmaste åren. Vid alla nya tillfällen då omlokalisering blir aktuell skall vi särskilt beakta södra Storstockholms problem. Men jag utgår från att vi också är ense om att om ett verk har ändamålsenliga lokaler och om de lokaler man har är praktiskt, ekonomiskt och arbetsmiljömässigt lämpliga, så har man redan en god lokalisering av sin verksamhet. Det som närmast kan bli aktuellt är lokaliseringen av de nya organ som bildas på det personaladministrativa området och personalutbildningsområdet. Här behövs ytterligare en tid av utredningar, under vilken tid provisorisk lokalisering sker, innan beslut om definitiv lokalisering kan fattas. Därför vill jag inte nu svara exakt när beslut fattas, men att en lokalisering i södra Storstockholm då är ett förstaalternativ betraktar jag som självfallet.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att budgetoch ekonomiministern säger att man vid nylokalisering och omlokalisering i första hand skall titta på de av mig berörda kommunerna. Jag hoppas också att man inte vid en provisorisk lokalisering väljer fel provisorium, så att man i stort sett är fast när man skall göra den slutliga lokaliseringen. Det finns redan både i Haninge kommun och i Nynäshamns kommun möjlighet att göra provisoriska lokaliseringar. Naturligtvis har varken jag eller de nämnda kommunerna tänkt att verk som redan har fungerande lokaler skulle flyttas, utan det gäller — och så var min fråga också formulerad — nyoch omlokalisering. Jag utgår från att vad budgetoch ekonomiministern här har sagt ändå ger ett löfte för den sydligare delen av Storstockholm och att Haninge och Nynäshamn med tiden kommer i fråga.
Herr talman! Bara ett enda tillägg: De provisoriska lokaliseringar som kan bli aktuella i de fall jag nämnde gäller huvudsakligen lokaliteter där föregångarna till de nya verken redan befinner sig och lokaler som staten redan förhyr. Men i framtidsperspektivet är det södra Storstockholm som i första hand kommer i fråga.
Herr talman! Det känns lugnande att budgetoch ekonomiministern talar om det här, och jag utgår från att vi med tillförsikt skall kunna se fram emot att Haninge och Nynäshamn kommer i fråga vid ytterligare lokaliseringar.

Herr talman! Knut Wachtmeister har frågat mig om jag anser att de nya bestämmelserna om registrering av valutaköp överensstämmer med statsmakternas strävan att minska krångel och byråkrati för medborgarna. Jag vill först erinra om att vi har en valutareglering som begränsar allmänhetens möjligheter att köpa och utföra valuta. Det innebär att man måste ha en viss kontroll av valutaköpen. De nya bestämmelser som Knut Wachtmeister syftar på har beslutats av valutastyrelsen inom riksbanken och innebär att den som köper resevaluta fr.o.m. den 1 april i år skall legitimera sig och ange namn, adress och personnummer på den avräkningsnota som normalt upprättas vid sådana transaktioner. Enligt vad jag har inhämtat från riksbanken är motivet för de nya bestämmelserna att förhindra att valuta köps och utförs som resevaluta men används för andra ändamål än reseutgifter. Erfarenheterna visar att det behövs en bättre kontroll än tidigare i fråga om inköp av valuta. En liknande kontroll finns också i de andra nordiska länderna. Jag har för min del förståelse för att de nya bestämmelserna kan upplevas som onödig byråkrati, i varje fall när det är fråga om små belopp. Valutastyrelsen har emellertid i förra veckan beslutat införa en beloppsgräns så att valutaköp upp t.o.m. 1 000 kr. undantas från krav på legitimation och uppgiftslämnande. Därmed är enligt min mening de största olägenheterna för allmänheten undanröjda.
Herr talman! Jag ber att få tacka budgetoch ekonomiministern för svaret på min fråga. Självfallet är jag medveten om att riksbanken lyder under riksdagen och inte under regeringen — det heter ju ”riksens ständers bank”. Därför ställde jag frågan i så försiktiga ordalag i avsikt att få höra statsrådets allmänna inställning, och jag är tacksam för det klara svar jag fick. Det gick knappast för mig att motionera i anslutning till propositionen om en förlängd valutareglering, eftersom jag då inte kände till de här bestämmelserna. Man kunde inte heller anse att beslutet var av sådan betydelse att man för rätt att väcka motion kunde åberopa särskild händelse. Jag är allså medveten om att den enskilde riksdagsledamoten har begränsade möjligheter att agera, men något måste göras, då riksbanken själv har beräknat att mellan 1,5 och 3 miljoner personer förra året växlade till sig utländsk valuta. Det är väl knappast en överdrift att påstå att hanteringskostnaderna för dessa miljoner blanketter överskrider den eventuella fiskala vinsten. I detta läge kan den enskilde riksdagsledamoten endera, som en av mina riksdagskolleger gjort, skriva och klaga hos riksbanken eller, som jag nu gör, ställa en fråga i riksdagen för att den vägen försöka väcka en opinion. Det bör understrykas, herr talman, att vi sedan regeringsskiftet 1976 sett flera exempel på en stark strävan från regeringarnas sida att minska krångel och byråkrati. I propositionen 1978/79:111 om åtgärder mot krångel och onödig byråkrati m.m., som vi skall behandla litet senare i dag, redovisas många förslag till åtgärder för att förenkla och minska myndigheternas uppgiftskrav. Vi har fått DEFU, delegationen för företagens uppgiftslämnande, som prövar nya uppgiftskrav och har att godkänna eller avslå anmälningar om insamling av uppgifter. Hade vi haft ett organ liknande DEFU inte bara för företagens uppgiftslämnande utan också för den enskildes, hade riksbankens förslag säkert stoppats i tid. Jag ställde min fråga den 11 maj, och under mellantiden har, som budgetoch ekonomiministern nu anförde, valutastyrelsen beslutat att valutaköp upp till 1 000 kr. undantas från krav på uppgiftslämnande och legitimation. Det är ett steg i rätt riktning. Jag tackar för svaret och har inga fler frågor.

Herr talman! Folkflertalet har erövrat de demokratiska frioch rättigheter vi i dag har genom politisk kamp. Arbetarrörelsen har därvid alltid gått i spetsen. Organisations-, mötesoch yttrandefrihet erövrades efter insatser från arbetarrörelsens pionjärer. Den allmänna och lika rösträtten krävde årtionden av segslitna strider. Den relativa tolerans som myndigheterna i dag visar mot demonstrationer har sin, f.ö. ganska moderna, förhistoria i övergrepp och polisvåld mot demonstranter, något som visat sig ohållbart. Men de demokratiska frioch rättigheterna är härför inte tryggade. De måste ständigt försvaras. Den nationella suveräniteten måste i dag värnas mot EG-anhängare, mot NATO-fantaster och mot det allra värsta hotet: de stora multinationella bolagens manövrer. Även andra friheter utsätts för attacker. De har erövrats i kamp, och de måste värnas av folkflertalets vaksamhet och styrkan och kraften i en demokratisk opinion. Folkets eget initiativ, dess egna demokratiska tradition och rättskänsla liksom dess beredskap att försvara sina rättigheter — däri ligger rättigheternas förutsättning och skydd. Rättigheterna har fått erövras oberoende av och ibland t.o.m. i motsättning till lagstiftning. Men folkets intressen av och kamp för demokratiska rättigheter har alltid ett stöd i demokratisk lagstiftning. Och försvaret av rättigheterna kan ha ett stöd i att rättigheterna har skydd i grundlagen. Vad betyder ett grundlagsskydd för de demokratiska rättigheterna? Grundlagsskyddet innebär att vissa väl definierade rättigheter icke skall kunna inskränkas med mindre än att folket i val haft möjlighet att säga sin mening därom. Det skydd rättigheterna härigenom får är på intet sätt absolut. Odemokratiska lagförslag kan smygas undan i valrörelser eller framställas som oskyldiga. Folkets vaksamhet är också här det yttersta skyddet. Till folkets demokratiska rättigheter hör också att få välja riksdag, som sedan har rätt att välja och vraka regeringar. Folkviljan skall komma till uttryck genom riksdagens majoritet. Det verkliga grundlagsskyddet för demokratiska frioch rättigheter försvårar laglig kränkning av dessa rättigheter och står helt i enlighet med parlamentarismens principer. De olika former av s.k. kvalificerade förfaranden som nu föreslås av regeringen och som de borgerliga partierna och socialdemokraterna vill införa ger rättigheterna ett långt bräckligare skydd och strider mot principen att foikviljan skall komma till uttryck genom riksdagsmajoritet. Att fem sjättedelar av riksdagen eller att riksdagen efter tolv månader utan att ha underställt folket frågan skall kunna inskränka rättigheter är, enligt vår mening, icke ett tillfredsställande skydd. Ett folkomröstningsinstitut så konstruerat att en tredjedel av riksdagen kan desavouera riksdagen strider mot parlamentarismen. Och att tre, säger tre, av riksdagens ledamöter skall kunna skjuta ett grundlagsförslag på framtiden i tre år, om de råkar sitta i konstitutionsutskottet och förslaget är framlagt närmare ett val än tio månader, är från denna synpunkt inte mindre betänkligt. Förslagen i propositionen strider, enligt vår åsikt, mot folksuveränitetens och parlamentarismens principer. Det är att beklaga att socialdemokratin, som tidigare har varit motståndare till kvalificerade förfaranden, just av de principiella skäl som jag här har anfört nu har givit upp detta motstånd och anslutit sig till de borgerliga. Det är ju därigenom enighet mellan borgerliga och socialdemokrater har uppnåtts. Om vi ser vad den socialdemokratiska justitieministern skrev under förra omgången med grundlagsändringar och vad dessförinnan majoriteten i frioch rättighetsutredningen klart uttryckte inställer sig frågan: Är inte anslutningen från socialdemokratiskt håll till den nuvarande propositionen i dess väsentliga delar att lättsinnigt avvika från sina principer? Ett grundlagsskydd för frioch rättigheterna är det bästa lagskydd rättigheterna kan få. Det utreds f. n. beträffande yttrandefriheten i vidare mening än den nuvarande tryckfrihetsförordningen. Vi har krävt att en utredning bör tillsättas, som ser över vilka övriga rättigheter som bör ha ett sådant skydd och hur detta skydd skall se ut. Trots att de övriga partierna säger sig vara för grundlagsskydd biträder de tyvärr inte detta förslag. De borgerliga vill begränsa de demokratiska frioch rättigheterna till att gälla förhållanden mellan vad som brukar kallas enskilda och det allmänna. Däremot vill de inte skydda enskilda mot odemokratiska övergrepp från andra enskilda, vilket i klassamhället betyder att skydda de arbetandes rätt mot arbetsköparna. Vi kommunister kan inte godta detta. Frioch rättigheter måste vara garanterade i hela samhället, även på arbetsplatser eller privatägda allmänna platser. Vi är på den punkten inte överens med Hilding Johansson och socialdemokratin utan menar att frågan om skyddet för de demokratiska frioch rättigheterna på exempelvis arbetsplatserna är en oerhört viktig fråga att materialisera i grundlagen. Men det är inte bara området för frioch rättigheterna som de borgerliga vill snäva in. Själva inriktningen på rättigheterna har också en klar tendens. Borgerligheten har lyckats få ett grundlagsskydd för den kapitalistiska äganderätten och t.o.m. fått denna rätt att bli benämnd en grundläggande frioch rättighet. Hittills har denna grundlagsparagraf åberopats i ett fall här i riksdagen, nämligen för att skydda Wallenbergsimperiet mot nationalisering, vilket hade föreslagits av vpk. Nu föreslås att ersättningsgrunden skall kvalificeras, och den uppenbara avsikten är att stärka skyddet för egendomen. Vidare föreslås ett skydd mot s.k. rektroaktiv lagstiftning, vilket i praktiken bara är ett skydd för spekulanter och skattesmitare. Dessa krav har drivits av moderaterna — men de har fått med inte bara övriga borgerliga partier utan även socialdemokraterna härpå. Måste det inte för den som påstår sig stå för en socialistisk samhällsuppfattning te sig något underligt att i dag rösta för ett förslag som stärker den kapitalistiska äganderätten och skyddar dem som kan ha förmåga att nyttja eventuella kryphål i nuvarande skattelagstiftning? Herr talman! Den kommunistiska motionen kräver grundlagskydd för demokratiska frioch rättigheter, att detta skydd också skall omfatta rättigheter för de anställda på deras arbetsplatser, och den yrkar avslag på bl.a. propåerna om att stärka skyddet för den kapitalistiska äganderätten och skyddet mot retroaktiv skattelagstiftning. Däremot kan vi i huvudsak ansluta oss till förslaget till generell lag om hur en folkomröstning skall gå till, detta för de rådgivande folkomröstningar som i vissa frågor kan vara motiverade. Vi anser dock att alla som bestående bor och arbetar i Sverige, alltså även invandrare, skall ha rösträtt i detta sammanhang. Detta tycker vi måste vara helt självklart. Därför bör lagen formuleras så att de som har rösträtt i kommunala val skall ha rösträtt i folkomröstningsfrågor. Regeringen vill å sin sida här utesluta invandrarna. Denna diskriminerande attityd måste brännmärkas. Men inte heller den socialdemokratiska linjen, som kommer till uttryck i reservationen, kan godtas. Den innebär att invandrarna skall kunna få rösträtt i de rådgivande folkomröstningarna, men inte generellt utan i stället så att detta skall beslutas från gång till gång. Detta öppnar såvitt vi kan se för en farlig linje. En riksdagsmajoritet skulle kunna utnyttja detta för att ge invandrarna rösträtt i folkomröstningar, där majoriteten tror att det gynnar dess intresse. Sådana konsekvenser kan det socialdemokratiska förslaget få, och det kan därför inte påräkna vårt stöd. Herr talman! Med hänvisning till det sagda ber jag att få yrka bifall till motionen 2641.

Herr talman! När vi första gången antog den nya grundlagen i juni 1973 citerade jag en av medlemmarna i 1809 års konstitutionsutskott, Silverstolpe, som talade om ”en i själva grundlagen befästad förhoppning om framtida hjälp mot dess egna brister”. Det Silverstolpe åsyftade var de i regeringsformen införda bestämmelserna om ändring av grundlag. Att även vår nya grundlag går att ändra har vi redan fått riklig erfarenhet av, och nu är det dags igen med ganska omfattande ändringar. Men jag tror inte, till skillnad från Hilding Johansson, att någon slutsten kommer att vara lagd med det beslut vi nu fattar. Nya ändringar kommer säkert, även om tyngdpunkten då kommer att ligga på andra områden. En rad grundlagsfrågor har aktualiserats i centermotioner till årets riksdag, och det är min förhoppning att riksdagen med förnyad reformaptit skall ta itu med dessa frågor när höstlöven faller. Tidigare grundlagsdebatter har utmärkts av betydande dramatik och retorik. Det har betingats av att det trots omfattande utredningsoch beredningsarbete fanns ganska stor oenighet på flera punkter ända fram till beslutstillfällena. Så är det inte i dag. De förslag som vi nu behandlar grundar sig på en utredning — rättighetsskyddsutredningen —som var enhällig om man bortser från vpk:s representant. Utskottsbetänkandet är också enhälligt utom på en punkt, som dessutom inte gäller själva grundlagen utan ett avsnitt i folkomröstningslagen. Det är bra att det är på det sättet. Om de grundläg gande reglerna för den politiska verksamheten bör det råda så stor enighet som möjligt. Från centerns sida kan vi känna särskild tillfredsställelse över att en rad av de krav som vi framfört vid tidigare reformtillfällen nu blir tillgodosedda. Det gäller t.ex. förslagen om särskilt förfarande vid rättighetsbegränsande lagstiftning, lagrådets ställning och möjligheterna till folkomröstning i grundlagsfrågor. Det är tillfredsställande att även socialdemokraterna övergivit sina tidigare betänkligheter. Eftersom utskottsbetänkandet i vad gäller grundlagsdelen är enhälligt, skall jag, herr talman, i huvudsak bara göra några allmänna kommentarer. Först något om rättighetsfrågorna. Jag har i tidigare debatter framhållit hur viktigt det är att inte se frågan om medborgerliga frioch rättigheter som enbart en grundlagsfråga. Det avgörande för de enskilda människornas reella möjligheter att utnyttja de frioch rättigheter, som vi alla är ense om att de skall ha, och att i övrigt bevaka sin rätt är, hur samhället som helhet är organiserat och hur det fungerar. I ett starkt centralistiskt samhälle har den enskilde alltid svårare att göra sig gällande än i ett decentraliserat. Och ett samhälle som styrs av en komplicerad teknik, som t.ex. kärnkraftsteknologi och datasystem, är i sig ett hot mot den enskildes integritet och självbestämmanderätt. Kontroll, övervakning och rättighetsbegränsningar blir lätt en naturlig följd även om avsikten primärt inte är detta. Hur det framtida samhället byggs i vidare mening är således betydelsefullt för den reeila vakthållningen omkring medborgarnas frioch rättigheter. Omsorgen om det öppna samhället och den enskildes integritet och rättssäkerhet måste prägla all lagstiftning och samhällsbyggandet som helhet. Men detta innebär självfallet inte att det är betydelselöst hur de grundläggande författningsdokumenten är utformade. Grundlagen skall så långt det går ge författningsmässiga garantier för demokratins fortbestånd och för den frihetliga miljö i vidare mening utan vilken formella demokratiska spelregler lätt förtvinar. Det har varit ambitionen bakom den grundlag som antogs 1974 och som sedan byggts på med ytterligare rättighetsskyddande moment. Det är samma syfte som ligger bakom de förslag som nu skall bli beslut. Man kan naturligtvis alltid hävda, att det bästa skulle vara att hela spektrat av önskvärda frioch rättigheter direkt skrevs in i grundlagen och därmed garanterades den spärr mot snabba legala begränsningar som grundlagsstiftningsförfarandet innebär. Detta är dock inte möjligt. Begränsningar och avvägningar måste alltid kunna göras, bl.a. av det enkla skälet att vissa rättigheter kolliderar med andra. Den enes rätt kan under vissa omständigheter bli den andres orätt. En obruten symfonisk rättighetsharmoni är inte möjlig att skapa i ett enda grundlagsdokument. Det skulle ge ett ur olika synpunkter alltför ohanterligt aktstycke. Vissa dissonanser är således oundvikliga, och det får vi leva med och försöka bemästra i vanlig lag. Det särskilda förfarande som nu föreslås vid rättighetsbegränsande lagstiftning är ett försök att skapa ytterligare garantier för att dissonanserna är noggrant övervägda och inte mera skärande än den uppspelade verkligheten kräver. Det kan onekligen bli litet krångligare för kompositörerna, dvs. lagstiftarna i riksdagen, men denna ökade skaparmöda är det pris vi får betala för ökade möjligheter till eftertanke och debatt. Jag har tidigare sagt att det är bra om grundlagsbeslut kan fattas under så stor enighet som möjligt. Förslaget om möjlighet till folkomröstning i grundlagsfrågor syftar bl.a. till detta. Långtgående enighet i riksdagen eller möjlighet till avgörande direkt av folket i omröstningar är de alternativ som förslaget ger. Det är inte så säkert att vi får så många folkomröstningar. Men möjligheten till folkomröstningar på begäran av en minoritet är i sig en press på riksdagens partier att söka komma fram till samlande lösningar. Och därmed motverkas onekligen risken för vad man skulle kunna betrakta som övergrepp mot en betydande minoritet som kanske svarar mot en majoritet av folket. Jag har f. ö. personligen sympatier för uppfattningen att vi bör kunna gå vidare på denna väg även vad gäller andra frågor än grundlagsfrågor. Den nu aktuella folkomröstningen om energipolitiken är ett slående exempel på att riksdagens majoritet, trots att den framsprungit ur en strikt proportionell valmetod, i en särskild och mycket viktig fråga med stor sannolikhet inte harmonierar med vad folkets flertal tycker. Det nu föreliggande förslaget innebär vidare att den s.k. lagprövningsrätten skrivs in i grundlagen. Farhågor har yppats för att detta skulle innebära att jurister och domstolar tar över politiska beslut. Självsvåldiga domstolar och förvaltningsmyndigheter skulle kunna spoliera vad de politiska instanserna beslutat. Dessa farhågor är såvitt jag kan se utan grund. Grundlagsparagrafen fastlägger den praxis som redan finns och som säkert måste finnas. Lagar och förordningar skall följas av förvaltningsmyndigheter och domstolar. Skulle det vara så att underordnade bestämmelser strider mot överordnade, är det naturligtvis bara bra att detta dras fram i ljuset, och det blir lagstiftarnas skyldighet att se till att bristande överensstämmelser härvidlag rättas till. Och att lagstiftningen ständigt följer de formella regler som riksdagen själv fastlagt kan inte vara något oresonligt krav. Förslaget innebär vidare att lagrådets uppgifter förändras och anpassas till vad som enligt min mening borde ha gällt redan genom den reform som togs 1971. Syftet med den reformen var egentligen att det begränsade, ganska stela och av historiska betingelser bestämda obligatoriska granskningsområdet avskaffades. Meningen var att ge lagrådet ur allmänna synpunkter mera meningsfulla uppgifter. Men dessa intentioner har, som vi vet, inte omsatts fullt ut i praktiskt handlande. Regeringar av olika kulörer har gått förbi lagrådsgranskningen när man tyckt att det varit angeläget att få fram förslag i röda rappet. Exemplen på detta är många. Om en liten stund kommer vi att behandla ett sådant ärende. Det gäller förslaget om partssammansatta organ i kommunerna. Utskotten har vissa möjligheter att rätta till sådana strömhopp, och det har också tillämpats i en handfull uppmärksammade fall. Men detta är en omväg som inte är särskilt lyckad. Det bästa är att riksdagen får ta del av lagrådsgranskningen i samband med att propositionerna avlämnas. Lagrådsgranskningen kan ju f. ö. — och det händer inte så sällan — förändra propositionsförslagen redan innan de läggs fram i riksdagen. Det förslag som riksdagen nu kommer att anta vidgar regeringens skyldighet att höra lagrådet utan att driva denna skyldighet in absurdum. Det är, hoppas jag, en vettig avvägning. En del av de övriga förslag som jag hade tänkt ta upp kommer jag på grund av att tiden rinner undan att gå förbi. Men till slut vill jag, herr talman, säga några ord dels om förslaget till särskild lag om folkomröstning, dels om vpk:s förslag. Vad det gäller folkomröstningar har jag själv tidigare motionerat om en sådan lag och tycker naturligtvis att det är bra att den nu kommer. Den borde vi ha haft för länge sedan. Redan grundlagberedningen föreslog en sådan lag, men genom vad som närmast kan betraktas som ett förbiseende kom den inte i samband med grundlagsrevisionen 1974. Vi har ju länge haft möjlighet till rådgivande folkomröstningar, och det kan inte vara särskilt rationellt att man inför sådana folkomröstningar utöver de nog så besvärliga problemen att komma överens om hur omröstningsfrågorna skall formuleras också skulle kunna få tvister över en rad formella frågor av närmast praktisk natur. Det gäller bl.a. sådana elementära ting som själva omröstningsproceduren, valnämndernas uppgifter, rösträttsbestämmelserna och sammanräkningsförfarandet. På den här punkten har socialdemokraterna till min stora förvåning brutit sig ur den annars så samsjungna ekumeniken. Hilding Johansson har nyss försökt förklara denna trängtan till solosång. Förslaget innebär att lagen skall tillämpas vid alla folkomröstningar som gäller hela riket. Socialdemokraterna vill att den endast skall gälla för de beslutande omröstningarna i grundlagsfrågor. Vad som tydligen stöter är att samma rösträttsbestämmelser skall gälla vid de riksomfattande omröstningarna som vid riksdagsval. För min del tycker jag att detta är en helt logisk ordning. Har man folkomröstningar i kommuner och landsting, är det självklart att det är de regler som finns vid valen till dessa organ som skall gälla. Lika självklart måste det vara att det är rösträttsvillkoren till riksdagen som skall gälla vid de omröstningar som anordnas i hela riket. Någon saklig motivering för en annan ordning är omöjlig att uppbringa. Dessutom skulle det socialdemokratiska förslaget just leda till den typ av formella tvistigheter vid de rådgivande folkomröstningarna som det borde vara en allmän önskan att undvika. Syftet med det socialdemokratiska förslaget på denna punkt kan inte vara något annat än att man inför den nu förestående omröstningen om energipolitiken tror sig kunna hösta in några alldeles egna men mycket billiga poäng i de kommunalval som äger rum i höst. Vad gäller vpk är det på det sättet att vpk i stort sett dömer ut all den nya möda som lagts ner för att stärka rättighetsskyddet. Detta är litet förvånande med hänsyn till att vpk:s representanter i tidigare debatter uttryckt vissa sympatier för en del av de förslag som centern fört fram. Man sveper det hela över bord med några flotta gester, men det är ju ingen lösning på svåra avvägningsproblem. På ett par punkter har vpk egna förslag. Det ena gäller vissa frågor om arbetsrätten. Där föreslår man såvitt jag kan förstå bl.a. att rätten till s.k. vilda strejker skall skrivas in i grundlag. Det kan väl vara så, att man i enskilda fall kan hysa förståelse för de omständigheter som leder till spontana strejker utanför gällande avtalsram. Men från detta och till att i grundlag ge generell sanktion åt vilda strejker är steget onekligen mycket långt. Principen måste väl ändå vara att gällande lagar och avtal skall hållas; annars kan anarkin ligga nära. Ett annat vpk-förslag är att vissa lagprövningsfall skall underställas konstitutionsutskottet för avgörande. Det är för det första en omständlig ordning, som skulle ta åtskillig tid. Det skulle för det andra innebära att ett politiskt organ griper in i domstolsavgörandet i konkreta fall. Och detta har vi juallmänt av principiella skäl ansett att politiska organ inte skall göra. Om det skulle vara så olyckligt att det vid domstolsavgöranden skulle visa sig att domstolen anser att underordnad lagstiftning kolliderar med grundlagen, är det naturliga att riksdagen genom ny lagstiftning ser till att de uppenbarade motstridigheterna undanröjs. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag på alla punkter.

Herr talman! Skillnaden mellan oss och de övriga partierna i huvudfrågan är att vi anser att det inte skapas något starkt skydd för de demokratiska frioch rättigheterna genom de nya regler som man nu vill införa. Vi anser inte att ett materiellt skydd, dvs. ett grundlagsfästande av frioch rättigheterna, kan bytas mot en procedurregel som ger en minoritet möjlighet att åstadkomma uppskov. Det materiella skydd som vi vill ha inskrivet i grundlagen och det kvalificerade förfarande som man nu vill införa uttrycker motstridiga principer. Det materiella skyddet innebär ett grundlagsskydd. Det kvalificerade förfarandet innebär inget egentligt skydd — det innebär i föreliggande förslag en uppskovsmöjlighet. Grundlagsskydd står också i överensstämmelse med parlamentarismens principer. Det kvalificerade förfarande som de övriga partierna vill införa innebär bara att man inför ett tillfälligt minoritetsveto och ingenting annat. Vi anser inte att det är ett tillräckligt skydd för de demokratiska frioch rättigheterna. Det är därför som vi är motståndare till det. Sedan tog Bertil Fiskesjö upp som särskilt anmärkningsvärt att vi ville grundlagstifta och införa bestämmelser om de demokratiska frioch rättigheterna i grundlagen, bl.a. obegränsad strejkrätt. Och han säger: ”Men det är ju att acceptera vilda strejker! Något sådant kan man inte göra.” Vad vi vill göra är att ta bort den olaglighet som enligt nuvarande lagstiftning vidlåder många strejker i vårt land. Vi vet ju att förutsättningarna för att utlösa legala strejker är synnerligen minimala på grund av alla de lagregler som finns. Vi vill alltså att det skall vara en demokratisk frioch rättighet för löntagarna att gå ut i strejk. Vi tycker att det är en grundläggande demokratisk frioch rättighet. Vi vill också erinra om att vi har haft andra förhållanden i vårt land, även om man naturligtvis inte skall idyllisera dem. När man i dag studerar handlingarna från den stora Sundsvallsstrejken bland sågverksarbetarna för 100 år sedan upptäcker man att vid den tidpunkten var det inte brottsligt att gå ut i strejk, utan det var tillåtet enligt gällande lag. Strejkförbuden är alltså ett senare påfund, och det vill vi avskaffa. Vi tycker att det är att leva upp till arbetarrörelsens stolta kamptraditioner.

Herr talman! Vad gäller förslaget till folkomröstningslag vill jag för det första säga att det som två centerpartister i konstitutionsutskottet åstadkommit inte är en reservation utan ett särskilt yttrande. För det andra vill jag påpeka att jag inte har anslutit mig till detta särskilda yttrande, som Hilding Johansson åberopar. För min del är det självklart att den regel som läggs fast i folkomröstningslagen skall gälla rösträtten i alla riksomfattande folkomröstningar och att den bör följa rösträtten i riksdagsval. Man kan om man så önskar, vilket antyds i det särskilda yttrandet, dispensera bestämmelser i en lag genom uttrycklig bestämmelse i en annan lag. Men det tycker jag inte är någon önskvärd ordning. Vill man ändra innehållet i en gällande lag, bör man helst gå in i denna lag och ändra direkt. Det socialdemokratiska förslaget innebär att folkomröstningslagen skall gälla i vissa omröstningar men inte i andra. Det är med förlov sagt en konstig ordning. Man kan helt allmänt fråga sig hur det skulle kännas för de människor som fått delta i en omröstning men som skulle vara fråntagna denna rätt när en annan folkomröstning står för dörren. Folkomröstningslagen är närmast en parallellag till vallagen. Hur skulle det se ut om denna lag — genom att vissa delar inte skulle gälla för ett aktuellt val — innebar att vissa grupper skulle ha rösträtt i ett riksdagsval men inte i ett annat? Hilding Johansson talar hela tiden om invandrare. Det är inte relevant, eftersom de flesta invandrare i vårt land har rösträtt — de är svenska medborgare. Däremot är det relevant att tala om icke svenska medborgare. Om man vill att icke svenska medborgare skall ha rösträtt i riksomfattande folkomröstningar och i allmänna val till riksdagen, skall man genomdriva det. Det är i varje fall en klar och från formell synpunkt rimlig linje. Men att hatta fram och tillbaka och i vissa fall ge icke svenska medborgare rösträtt och i andra fall inte tycker jag är en mycket konstig ordning. Carl-Henrik Hermansson sade att det bästa vore om man direkt i grundlagen kunde grundlagsskydda alla frioch rättigheter. Det sade jag redan i mitt inledningsanförande. Men var och en som mer ingående har sysslat med dessa frågor — och det har jag haft anledning att göra i olika utredningar — vet att det är praktiskt taget omöjligt, om man inte vill skapa en grundlag med en bibels omfång. C.-H. Hermansson berörde vad jag sade om vilda strejker. Hans argument för att grundlagsfästa rätten till vilda strejker är tydligen att strejkerna förekommer. Men brott mot gällande bestämmelser och avtal brukar ju sällan tas som argument för att man oundvikligen skall ändra de avtal eller lagar som gäller.

Herr talman! Herr Fiskesjö gjorde en intressant nyansering, som jag bedömde som negativ, när han sade att det är omöjligt att grundlagsskydda alla frioch rättigheter. Jag har tolkat de övriga partiernas ståndpunkt så att de visserligen menade att det var svårt att grundlagsskydda alla frioch rättigheter men att det var önskvärt att kunna göra det och att deras ståndpunkt i den senaste rättighetsutredningen var att man nu inte kunnat göra det men att man icke var motståndare till att man försökte göra det. Det är ju också därför som vi har föreslagit en ny utredning i frågan för att tillsammans med yttrandefrihetsutredningen pröva dessa saker, som jag faktiskt trodde att de övriga partierna tidigare har varit överens om. Nu har alltså herr Fiskesjö en helt negativ inställning till dessa försök, vilket jag beklagar. Jag vill ta upp ytterligare några argument bakom kravet att skriva in strejkrätten i grundlagen. Det är så att den svenska regeringsformen vid internationell jämförelse visat sig inte bara strejkvänlig utan också extremt lockoutvänlig. Den ställer alltså upp på arbetsköparnas sida. I länder som England och USA har lockouten en med strejken icke jämställd ställning i lagstiftningen. I Italien och Frankrike är den — som konsekvens av tillämpningen av den konstitutionellt, alltså i grundlagen, garanterade strejkrätten — i många fall förbjuden. Vår ståndpunkt är att lockouträtten inte bör ges grundlagsskydd i den svenska regeringsformen. Däremot bör strejkrätten skyddas utan inskränkning. Vårt argument är att strejken är de arbetandes enda effektiva stridsmedel. Det gäller deras rätt att förfoga över sin egen arbetskraft. Det finns inte jämställda parter, arbetsgivare-arbetstagare, på arbetsmarknaden. Parternas ställning och situation är olika. Förhållanden som gällt vid ingången av ett arbetsavtal kan förändras genom arbetsgivarens aktivitet eller genom det kapitalistiska samhällets utveckling. Vi menar att i sådana och i en rad andra fall måste arbetare och tjänstemän ha tillgång till sitt stridsmedel, strejken, för att försvara sina intressen. Jag är lika förvånad som Hilding Johansson här har gett uttryck för att han är över att de borgerliga partierna icke vill ge invandrarna möjlighet att delta i de folkomröstningar som vi nu diskuterar. Det måste väl ändå vara ett självklart demokratiskt krav att de skall ha den rätten på samma sätt som de enligt vår mening skall ha politisk rösträtt. Hilding Johansson säger gentemot vår ståndpunkt att en lag härom troligen kommer att antas. Om det blir aktuellt kommer vi naturligtvis att i motion kräva att invandrarna skall ha precis samma rättigheter som andra som bor och arbetar i det här landet.

Herr talman! Hilding Johansson försöker framställa saken som om det i princip vore stor skillnad mellan beslutande och rådgivande folkomröstning. Det är det naturligtvis inte. I varje fall uppfattar inte jag det så. Men man blir litet betänksam när man hör dessa konstruerade, mycket hårda gränsdragningar som Hilding Johansson gör. Är det så att socialdemokraterna, om de skulle få majoritet i riksdagen, efter den folkomröstning som kommer att ske i energifrågan är beredda att totalt strunta i omröstningsresultatet? Det är en fråga som jag tycker är berättigad att ställa efter de inlägg som vi har hört från Hilding Johanssons sida. C.-H. Hermansson påstår att jag mäler mig ur något slags allmän enighet om att det bästa är att man kan grundlagsfästa frioch rättigheterna direkt. Nej, det har jag inte gjort. Jag har sagt att det naturligtvis är den bästa metoden om det bara kunde gå. Men det är det det inte gör. Vi har en utredning på gång om en rad av opinionsfriheterna. Jag råkar tillhöra den utredningen. Vår ambition är att vi skall försöka få fram ett förslag som gör tryckfrihetsförordningens bestämmelser i varje fall till vissa delar gällande över ett vidare spektrum av opinionsfriheten. Men Carl-Henrik Hermansson skall inte inbilla sig att ens denna begränsade ambition är särskilt lätt att förverkliga. Det kommer heller inte att leda till ett grundlagskomplex som i ordets egentliga mening är absolut heltäckande. Det kommer alltid att finnas behov av uppföljande lagstiftning av olika slag. Vi brukar säga att tryckfriheten är i detalj grundlagsreglerad. Men så är det juinte. Tryckfrihetsförordningen är visserligen mycket utförlig och innehåller mängder av bestämmelser, men likafullt finns det utöver de bestämmelser som finns i tryckfrihetsförordningen bestämmelser i annan lagstiftning som är av utomordentlig betydelse för tryckfriheten. Jag behöver bara nämna den särskilda sekretesslagen. Rätten till strejk skall grundlagsfästas, säger Carl-Henrik Hermansson. Vi har redan en paragraf i grundlagen om strejkrätten, men vad Carl-Henrik Hermansson och vpk vill införa är en grundlagsskyddad rätt till vilda strejker.

Herr talman! Det har förvisso inte saknats utredningar på författningsområdet under de senaste decennierna. Vi har haft 1954 års författningsutredning, grundlagberedningen, frioch rättighetsutredningen och nu senast rättighetsskyddsutredningen. Vi har mer eller mindre, herr talman, under en 25-årsperiod haft ett ständigt pågående utredningsarbete på det här området. I och med dagens beslut, som strax torde komma att fattas under stor enighet med undantag av kommunisterna, har enligt min uppfattning i allt väsentligt den genomgripande reformering av vårt statsskick och särskilt då på frioch rättighetsskyddsområdet, som ägt rum under 1960 och 1970-talen, avslutats. På sätt och vis sätter vi därmed också i dag punkt för ett 2S-årigt grundlagsarbete. Om det nu inte vore så att våra fina grundlagar till trots denna kammare f.n. befinner sig i en mycket akut tidsnöd, skulle det ha varit frestande att ägna sig åt ett antal reflexioner över vad som egentligen har uträttats på grundlagsområdet. Men tiden medger inte detta, och det bör kanske vara ett memento för riksdagen att på olika punkter inom ramen för det regelverk som nu har skapats få en smidigare och effektivare handläggning av riksdagsärendena. Det återstår att se om våra nya grundlagar i det här avseendet är lika flexibla som de gamla, vilka sannerligen klarade av att möta olika tiders krav på arbetsmetodik med förbluffande små förändringar. Det betänkande som vi i dag diskuterar är med några få undantag i stort sett enhälligt, och det är att hälsa med stor tillfredsställelse. Inriktningen av arbetet i rättighetsskyddsutredningen var just att få till stånd en så bred enighet som möjligt, bl.a. med tanke på att det är ett värde i sig att just i grundlagsfrågor uppnå en bred politisk anslutning. Detta innebär förvisso att olika meningsriktningar får ge med sig och göra avkall på att få igenom just sina ståndpunkter till hundra procent. Vpk-representanten i utredningen betecknade detta som ett köpslående, och enligt honom skulle detta vara något förkastligt. Men vad det hela tiden handlat om har i själva verket varit ett arbete som gått ut på att uppnå enighet och som syftat till helheten och till landets bästa. Jag kan inte se något förkastligt i att man försöker gå varandra till mötes i frågor av just den här typen. Det kräver god vilja men också civilkurage att göra upp om en samlande lösning, där man kanske får både ge och ta. Herr talman! Jag vill begagna detta tillfälle till att understryka det förnämliga arbete på att nå den här samlande lösningen som utfördes av utredningens ordförande, professor Gunnar Heckscher. Hans förmåga att finna nya lösningar på gamla och besvärliga problem är värd stort beröm. Om alla utredningsordförande i detta land arbetade med hans snabbhet och hade hans konstruktiva förmåga skulle det svenska utredningsväsendet ges en bättre effektivitet och få ett långt bättre rykte än det i dag dess värre har. Konstitutionsutskottet har helt och hållet följt rättighetsskyddsutredningens förslag, liksom man i justitiedepartementet gjort det när man skrivit propositionen. De förändringar som har gjorts är få och i stort sett av formell natur. Det innebär att utredningens förslag om ett förstärkt skydd för de grundläggande frioch rättigheterna följs upp effektivt. Vi fårt.ex. ett särskilt förfarande vid rättighetsbegränsande lagstiftning, där förslaget antingen vilar itolv månader om tio riksdagsledamöter begär det eller kan antas omedelbart om det vid omröstning i riksdagen får stöd från minst fem sjättedelar av de röstande. Om detta och de övriga regler som kommer att gälla vid rättighetsbegränsande lagstiftning kan sägas — och det har skett ett antal gånger i debatten — att det blir en krånglig handläggningsordning. Det ligger en hel del i detta. Men man kan naturligtvis med rätta genmäla att det skall vara svårt att inskränka frioch rättigheter och att vi i framtiden får ta den olägenhet som ligger i en relativt komplicerad handläggningsordning. På ett par punkter sker det direkta och konkreta förstärkningar av vissa särskilda frioch rättigheter. Det skydd som i dag gäller mot retroaktiv strafflagstiftning utsträcks nu till att gälla också skattelagstiftningen. Detta är att hälsa med stor tillfredsställelse. Det är viktigt att medborgarna kan förutse konsekvenserna av sina handlingar, och detta måste också i rimlig mån gälla ekonomiskt handlande. Retroaktivitet till förfång för den enskilde är ett otyg, och det är glädjande att vi här äntligen får klara riktlinjer. Den andra punkten på det ekonomiska området där det sker förbättringar genom det beslut som vi strax kommer att fatta gäller skyddet vid expropriation och därmed jämförligt ingrepp. Utredningen har föreslagit en omformulering av den aktuella paragrafen i grundlagen så att det, tillsammans med motivtexten, klart framgår att en tillfredsställande ersättning skall lämnas för den förlust som uppkommer vid expropriation eller annat sådant förfogande. Ersättningen skall anknyta till den ersättningsnivå som gäller i dag. Lagprövningsrätten skrivs in i regeringsformen. Det är förvisso ingen dramatisk förändring av det konstitutionella läget, eftersom en sådan lagprövningsrätt sedan länge anses föreligga ändå. Något större förändring blir det i fråga om lagrådets sammansättning och uppgifter. Jag vill här peka på en väsentlig sak, nämligen att lagrådet i fortsättningen får — och skall — granska förslag till skattelagstiftning. Förhoppningsvis kommer detta att innebära att vårt komplicerade och snåriga skattesystem ges en klarare utformning i framtiden. Man kan i alla fall ha den förhoppningen, herr talman, och det-blir en viktig uppgift för lagrådet att i framtiden medverka till detta. När det sedan gäller den fråga som vi har diskuterat här i dag, beslutande folkomröstning vid grundlagsändringar, så finns det anledning att hälsa införandet av sådan folkomröstning med stor tillfredsställelse. Våra grundlagar ger ju ramen för det demokratiska arbetet i vårt land, och även den som till äventyrs är tveksamt inställd till folkomröstningar som ett instrument i det politiska arbetet bör kunna acceptera att när det gäller spelreglerna för det politiska arbetet skall folket ha sista ordet. Jag tror personligen inte att detta folkomröstningsinstitut kommer att användas i någon betydande utsträckning, men genom sin blotta existens kommer det att utgöra ett allvarligt memento för politikerna att försöka uppnå breda lösningar vad gäller Jag måste emellertid erkänna, herr talman, att jag inte riktigt kan förstå den socialdemokratiska reservationen när det gäller folkomröstningslagen. Jag tycker att Hilding Johanssons argumentation, när han drar in utlandssvenskarnas rösträtt, är minst sagt förunderlig. Det är ju inte utlandssvenskarnas rösträtt det handlar om i dag. Här handlar det om rösträtt för invandrare som icke har blivit svenska medborgare. Vi är alla medvetna om att det är få länder som har ett så förenklat förfarande när det gäller att förvärva medborgarskap som just Sverige. Det är väl ändå logiskt att vi ger de invandrare som icke har svenskt medborgarskap rösträtt i kommunala val och i konsekvens därmed också i kommunala folkomröstningar, och att man har motsvarande regel för dem som har rösträtt i riksdagsval — och det har alltså inte invandrarna som inte har svenskt medborgarskap. Ett krav för att man skall få utöva rösträtt vid de folkomröstningar det här gäller skall alltså vara svenskt medborgarskap. Jag kan, herr talman, inte se annat än att detta är logiskt, och jag har inte på något sätt blivit övertygad av de argument som har framförts från socialdemokratiskt håll. De är, med förlov sagt, inte särskilt preciserade.

Herr talman! Den 4 juni 1976 diskuterade riksdagen ändringar i grundlagen i fråga om förbättringar av frioch rättigheterna. Det blev en heldagsdebatt, som fortsatte ett bra tag efter middagsuppehållet. Stundtals var det en ganska hetsig debatt, där både dåvarande justitieministern och dåvarande statsministern var inblandade — och den som de häftigast vände sig emot var dåvarande folkpartiledaren Per Ahlmark. Vad var det som herrar Palme och Geijer med sådan intensitet bekämpade 1976? Det var det som vi i dag har att besluta om och som i princip ett enigt utskott ställt sig bakom. Folkpartiet har länge drivit frågorna om att förstärka frioch rättighetsskyddet i grundlagen. Det är helt enkelt en gammal liberal författningstradition att försöka göra så. Det har ofta varit svårt. För ett litet parti har det inte alltid varit så lätt att få gehör för sina idéer. Men folkpartiet har strävat vidare oförtrutet för att förbättra skyddet för frioch rättigheter i grundlagen. Och nu står vi här. Nu, 1979, accepteras till stora delar det som förkastades 1976 och som i stort sett ansågs vara ett dåligt skämt 1973 eller tidigare. Det visar att även ett litet parti kan få igenom viktiga delar av sin politik när det envist och oförtrutet strävar vidare mot ett klart uppsatt mål. Jag vill betona att jag anser att såväl 1973 års som 1976 års beslut innebar År 1976 var det på fem punkter som folkpartiet krävde förbättringar som majoriteten inte ville acceptera. Det rörde sig om särskilda procedurer vid beslut om inskränkningar av rättigheterna. Det beslutar vi om i dag. Vi ville ha folkomröstning vid grundlagsändring. Det godtas i dag. Särskilda regler för beslut om grundlagsändring, det accepterar majoriteten i dag. Lagrådsgranskning av alla lagar som inskränker frioch rättigheterna samt obligatorisk lagrådsgranskning av viktigare lagar i övrigt krävde vi då. I dag skall vi besluta om en ordentligt utökad lagrådsgranskning. Även om dagens förslag inte i detalj exakt överensstämmer med våra krav från 1976 är det sannerligen ingen överdrift att hävda att det i princip är samma förslag som då förkastades som nu en bred majoritet här i riksdagen är beredd att anta. Förutom de punkter jag nyss räknade upp stärks det direkta frioch rättighetsskyddet på en del ytterligare punkter om riksdagen antar det aktuella förslaget. Jag skall inte gå in närmare på vilka. Bl. a. har tidigare talare gjort det. Jag anser att det är ett viktigt beslut som riksdagen kommer att fatta i dag och förhoppningsvis återigen till hösten, så att förslagen kan träda i kraft till årsskiftet. Men för den skull får man inte tro att grundlagsarbetet och arbetet för att förstärka de medborgerliga frioch rättigheterna en gång för alla är avslutat. Det pågående arbetet med en yttrandefrihetsgrundlag är ett exempel på att arbetet drivs vidare. Det finns ytterligare exempel där det i framtiden kan bli aktuellt att gå in och förstärka den enskilde medborgarens frioch rättigheter. Men de frågorna har kanske inte kommit så långt i debatten att de ens är färdiga för utredning. Vad jag tänker på är t.ex. skyddet för den enskilde i förhållande till organisationer, skydd för privatlivet och personlighetens okränkbarhet. En del menar att vi också borde försöka få in t.ex. frågan om föräldrarätt och utbildningsrätt i grundlagen. På den punkten vill jag säga att många av dem som hävdar utökad föräldrarätt helt blundar för barnens självklara rätt. Men jag accepterar och tycker det är riktigt att debatten på det här området förs vidare. Vi måste sedan också se över de lagar som medborgarna har att använda sig av för att kunna försvara och hävda sina rättigheter. Där kan vi göra mycket för att förbättra förhållandena jämfört med hur det är i dag. Som ett stort viktigt delmål står ändå dagens beslut, som innebär klara förstärkningar och förbättringar av frioch rättighetsskyddet. Jag har sagt att det är fråga om ett mycket enigt utskott. Det finns bara en reservation, och den rör egentligen inte grundlagsdelen utan den följdlag som folkomröstningslagen utgör. Det är socialdemokraterna som inte tycker att den lagen bör användas vid rådgivande folkomröstning. När jag lyssnade till Hilding Johansson fick jag ett intryck av att han ansåg att en rådgivande folkomröstning är ingenting annat än en glorifierad SIFO-undersökning och att man kunde fråga alla man träffar på i detta land den aktuella dagen. Nåja, jag måste erkänna att jag nog har betydligt större respekt för en rådgivande folkomröstning än så, och i praktiken torde den vara helt vägledande för riksdagens beslut. Sedan blev jag uppriktigt sagt ganska orolig när Hilding Johansson började dra in utlandssvenskarna och frågan om deras rösträtt i detta. Jag vill ställa en direkt fråga: Menar Hilding Johansson att om socialdemokraterna skulle komma i regeringsställning igen så ämnar de inskränka svenska medborgares rösträtt i allmänna val? Jag tror att det vore bra med ett klarläggande på den punkten. Vad beträffar de övriga argumenten för det förslag som utskottsmajoriteten förordar, så kan jag hänvisa till vad herrar Fiskesjö och Björck har anfört. Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i alla delar.

Herr talman! Man kan få lust att säga: Oj då! Jag påminde visst Hilding Johansson om den inställning han haft tidigare, och det skulle jag kanske inte ha gjort. Men det behöver ju inte innebära att jag på något sätt förringar de insatser som gjorts av dem som arbetat i utredningen — och jag tror inte heller att jag gjort det. Det som arbetats fram i utredningen har ju de olika partierna varit överens om. Vad jag försökte säga i mitt anförande var att det som vid ett tillfälle läggs fram av ett parti och som då betraktas som ett dåligt skämt eller som ett oantagbart krav, så småningom kan komma att i stort accepteras av de andra partierna. Det kanske bara är så att vi legat litet före i tiden, att vi varit för tidigt ute med våra krav. Men att vi nu kommit överens och intagit samma ståndpunkter tycker jag bara är bra, och jag ställer mig helt bakom vad som har sagts här tidigare om önskvärdheten av enighet i fråga om grundlagsbesluten. Vad jag möjligen beklagar är att viljan att försöka komma fram till en sådan enighet inte gavs till känna på samma sätt 1976. Men jag är nöjd med att vi nu har kommit längre och att viljan finns 1979. Så till frågan om folkomröstning och vad som diskuterats beträffande rösträtten i det sammanhanget. Jag tycker det är rimligt att det vid val till den svenska riksdagen — för det är väl kanske där vi får börja — är svenska medborgare som har rösträtt. När det sedan gäller folkomröstningar, även de rådgivande, har ju riksdagen att avgöra de frågor som därvid skall tas upp. Det är då rimligt och logiskt att anse att valmanskåren i de båda aktuella fallen skall vara densamma. Jag tycker detta är en logisk och rimlig linje att försöka följa. Jag måste tydligen ännu en gång peka på det som Bertil Fiskesjö sade, nämligen att det är felaktigt att tala om invandrarnas rösträtt. De flesta invandrare har rösträtt. De är nämligen svenska medborgare. Jag har väldigt svårt att se att man skall gå ifrån den grundläggande principen.